Herr talman! Det är inte alls så, Hans Andersson, att jag själv eller Moderata samlingspartiet bestrider att det finns ett problem med sexuella trakasserier. Vi diskuterar gärna det problemet men vad vi vill diskutera är åtgärder som rimligen kan leda till en bättre tingens ordning. Vi är inte intresserade av att sitta här och diskutera symbolhandlingar. I mitt anförande sade jag att det redan i ett antal lagar finns förbud mot sexuella trakasserier. JämO och Arbetarskyddsstyrelsen har redan tillsynen över att de lagarna efterlevs. Vilka är de brister i den nuvarande lagstiftningen som vi måste komma till rätta med? Inte någon har i samband med det här lagstiftningsärendet pekat på en enda punkt där det finns brister. Om det nu finns brister i den nuvarande lagstiftningen, är då det här förslaget ägnat att åtgärda de bristerna? Nej, så är det inte. Ingen - vare sig regeringen eller majoriteten i utskottet, och inte heller de talare som hittills varit uppe i debatten - har kunnat peka på ett enda konkret inslag i den här lagstiftningen som fyller någon lucka. Jag tror att könsmaktsperspektivet i viss mån fungerar som skygglappar. Sexuella trakasserier är faktiskt inte så våldsamt omfattande som regeringen och Hans Andersson vill göra gällande. Arbetarskyddsstyrelsen gjorde 1985 en stor undersökning. Det visade sig att sexuella trakasserier angavs i 1 % av svaren. Vanlig mobbning utan sexuella inslag var åtta gånger vanligare. Varför gör ni ingenting åt mobbningen?

Herr talman! Det finns i alla fall några objektivt mätbara kriterier. Hans Anderson brukar vara rätt så påläst på alla rapporter och undersökningar och på all statistik som finns. I Arbetarskyddsstyrelsens stora undersökning Arbetsmiljö 1995 skiljer man mellan sexuella trakasserier och övrig personlig förföljelse, mobbning. Som jag sade i min förra replik anges sexuella trakasserier i 1 % av svaren, medan annan mobbning är åtta gånger vanligare. När det gäller mobbning utan sexuella inslag är det 7,6 % män och 8,2 % kvinnor som svarar att de någon gång har blivit utsatta för sådan. Det är alltså ganska små könsskillnader i fråga om mobbning. Mobbning är mycket mera ett utbrett och stort samhällsproblem än vad sexuella trakasserier är. Därför blir hela diskussionen så sned. Varför denna kolossala fokusering på någonting som trots allt är ett ganska marginellt problem jämfört med t.ex. mobbning? Kanske beror det på att det här just nu är politiskt korrekt. Könsmaktsperspektivet har gjort att sexuella trakasserier är på modet, medan de stackars människor som utsätts för systematiska förföljelser av annat slag från arbetskamrater är helt lämnade åt sitt öde; de är inte politiskt intressanta.

Herr talman! Vi kristdemokrater har som grund för jämställdhetspolitiken den människosyn som vi har och som betonar alla människors lika värde. Män och kvinnor skall självklart ha samma villkor, grundade på denna ideologiska syn. Delaktighet för alla ligger till grund för vår samhällssyn, att vi alla skall ha lika villkor för medverkan och delaktighet i samhällsbygget. Jämställdhet handlar om representativitet och naturligtvis också om rättvisa i allra högsta grad.

Trovärdigheten i det politiska arbetet på jämställdhetsområdet kräver naturligtvis att vi inte bara skapar formell jämställdhet utan att vi också bidrar till att skapa reell jämställdhet, att vi på det praktiska planet medverkar till att uppnå ett jämställt samhälle. Jämställdhetsarbetet måste bli viktigt inom alla politikområden där vissa områden spelar större roll än andra, men där inget politikområde kan vara undantaget. Herr talman! Ordet mainstreaming har blivit populärt. Ibland är det svårt att säga vad det riktigt betyder på svenska, men det skall väl stå för det sätt på vilket vi skall arbeta för jämställdhet, att det skall vara integrerat i allt politiskt arbete. De två olika regeringarna har under den här mandatperioden sagt sig vilja stå för detta arbetssätt. Tyvärr har man ännu inte visat upp särskilt mycket resultat. Resultatet står inte i proportion till det som socialdemokraterna gärna vill ta åt sig när det gäller insatser på jämställdhetsområdet. Vi har tyvärr sett mycket litet av sådant. Efter maktskiftet 1994 verkade ambitionerna att vara höga. Om socialdemokraterna då var riktigt ärliga - och det har vi anledning att tro att de var - är det något av ett misslyckande att inte ha nått längre. Under fyrpartiregeringens dagar hade vi den mest engagerade, den mest målmedvetna, den mest resultatinriktade jämställdhetsminister som någon regering i vårt land någonsin har haft. Det litet märkliga i sammanhanget är att denna jämställdhetsminister inte var en kvinna, utan det är den ende manlige jämställdhetsminister som vi har haft och han har varit den bästa. Detta för mig in på något som jag tycker är otroligt viktigt och där samstämmigheten glädjande nog börjar att bli större och större kring, nämligen att män och kvinnor måste arbeta tillsammans för att uppnå det jämställda samhället, det samhälle där alla fullt ut är delaktiga och har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Det är väldigt bra att det är färre och färre som står fast vid en mer gammalmodig inställning, att de förtryckta kvinnorna ensamma måste ta sin sak i sin egen hand och genom att arbeta emot männen lyfta sig ur sin egen situation. I stället bör vi tillsammans män och kvinnor arbeta för detta. Motsättningen mellan könen har alltså minskat och vi kan nu tillsammans stå på barrikaderna. I det sammanhanget vill jag säga att det för oss kristdemokrater är viktigt att man inte ens stannar med att lyfta fram kvinnor och män och gemensamma insatser. I jämställdhetsarbetet är det otroligt viktigt att vi också talar om barnen, om kvinnor, män och barn. Det jämställda samhälle som vi ser framför oss som en vision - vi har ju inte alls nått dit än - är ett mjukare och varmare samhälle där de s.k. mjukare värdena får spela en större roll än i dag. Det är också ett barnvänligare samhälle än dagens samhälle. Mot bakgrund av detta vill jag framhålla en reservation som vi kristdemokrater har fogat till betänkandet. Där yrkar vi att familjestabilitet skall utgöra ett politiskt mål i vårt land. Problemet när män och kvinnor inte arbetar tillsammans för allas bästa tar sig olika uttryck. När det gäller barnen är ett stort problem de frånvarande papporna och den familjesplittring som vi ser så mycket av. Vi borde kunna vara överens om att vi skall arbeta för att det skall bli mindre av detta. Herr talman! Jag beklagar att de politiska partierna i Sveriges riksdag inte kan vara eniga om ett sådant politiskt mål om familjestabilitet, inte minst för barnens skull. Mål är viktiga. Det är när vi sätter upp bra mål som val av strategier och medel blir de bästa. Men nu är det som det är, och därför har vi avgett en egen reservation, och vi kommer att fortsätta att arbeta för detta. Herr talman! Jag vill också säga något mycket kortfattat om sexuella trakasserier. Jag vill uttrycka min glädje över att alltfler har börjat att lyfta fram även studenterna när de talar om sexuella trakasserier. Det finns nu flera motionsyrkanden på detta område och även reservationer. Tyvärr finns det flera reservationer eftersom man inte har kunnat samsats riktigt och få en större styrka bakom. Jag har själv flera gånger motionerat just om studenternas situation och om hur deras intresse hittills inte har tagits till vara på ett tillräckligt kraftfullt sätt. Min senaste motion väckte jag under den allmänna motionstiden 1996. Tidigare har det inte varit särskilt stor förståelse för den synen, så jag gläder mig över att fler och fler har upptäckt studenternas situation. Jag och vi kristdemokrater kan för tillfället nöja oss med - om det som står i betänkandet är riktigt - att regeringen har planer på det här området. På s. 12 i betänkandet står det: Regeringen planerar att vidta åtgärder för att stärka studenternas ställning. Dessa uppgifter har utskottet fått från Utbildningsdepartementet. Jag vill därför fråga den socialdemokratiske företrädaren för utskottet: Är detta nu prioriterat inom regeringen? Är det arbete, som utskottet i betänkandet utlovar, på gång? I så fall skall jag låta mig nöja med detta och sedan göra en bedömning när regeringen verkligen kommer till skott om det räcker eller om det behövs mer. Jag yrkar bifall till reservation nr 20. För övrigt står vi kristdemokrater naturligtvis bakom alla reservationer som vi har avgivit. Tiden har sprungit i väg för mig, så jag har inte hunnit att plädera för det som står i reservation nr 20, men det gäller att göra IT-sektorn till den första jämställda sektorn i Sverige, en ny sektor med nya möjligheter om vi målmedvetet och kraftfullt går in för det.

Herr talman! Jag har inga problem med markeringen på slutet, men jag är något förvånad över hur Hans Andersson har kunnat få intrycket att kvinnor inte skulle vara med i kampen. I så fall skulle jag ha påstått att männen skulle driva den ensamma. Det vore ju fullständigt absurt. Det som jag däremot betecknar som en litet gammaldags hållning är att bara kvinnorna själva - det finns fortfarande de som har den inställningen - måste föra kampen mot alla de förtryckande männen, eftersom alla män är sådana eller i alla fall potentiella sådana. Det är den inställningen som jag är glad över att färre och färre är anhängare av. Fler och fler inser att män och kvinnor tillsammans bör arbeta för det jämställda samhället. Vi kan inte göra det i motsättning med männen utan tillsammans med männen. Sedan kan män, precis som kvinnor, ha olika åsikter om detta - vad förtrycket tar sig för uttryck, om hur stor omfattningen är och om det strukturella etc.

Herr talman! Just därför att det fortfarande behövs det som vi kan kalla för en kvinnokamp har de flesta av våra politiska partier kvinnoförbund eller något liknande. Det finns en del frågor som är rena kvinnofrågor, men jag ser ändå att det finns fler frågor som är bredare än jämställdhetsfrågor.
Herr talman! Låt mig först konstatera att det i jämställdhetsfrågor nu liksom tidigare finns en bred politisk enighet i denna kammare. Det är glädjande, det är bra och det stärker jämställdheten i samhället. Det finns undantag från den enigheten. Jag tänker komma tillbaka till dessa litet senare i mitt inlägg. Men det är uppenbart att alla partier inte deltar i denna enighet, vilket redan har debatterats här i kammaren. Det andra som jag inledningsvis vill konstatera är att vi i dag har att debattera de förändringar i jämställdhetslagen som innebär en skärpning i fråga om de övergrepp som sexuella trakasserier innebär i arbetslivet. Det är bra och glädjande att vi har ett förslag till ett sådant beslut. Vi kommer också att debattera de övriga jämställdhetsmotionerna från den allmänna motionstiden 1997. Jag tänker återkomma till båda dessa punkter och kommer att inleda med en kort betraktelse av den debatt som finns kring jämställdheten. Det har förts något slags debatt i samhället om att jämställdheten under de senaste åren har stått stilla. Det sägs att jämställdhetspolitiken har avstannat och att feminismen är stulen av den politiska högern. Låt mig säga att en sådan slutats möjligtvis håller i TV:s soffprogram, men knappast för en närmare granskning. Jag kommer att ta upp några områden som tydligt visar att jämställdheten går starkt framåt och att den politiska högern står för allting annat än rättvisa och lika möjligheter för män och kvinnor. Först politiken: Jag skulle vilja hävda att politiken präglas av en konsekvent tillämpning av mainstreaming-principen. Jämställdheten skall genomsyra alla politikens och alla samhällets områden. Ingen politiker skall kunna bortse från jämställdheten i sitt beslutsfattande. Visst är det så, som somliga har antytt, att jämställdheten riskerar att bli mindre synlig i ett samhälle där man inte har en jämställdhetsminister som i alla lägen gör olika brandkårsutryckningar och ingripanden på andras politiska områden. Samtidigt är det så, vilket de senaste åren är ett bra exempel på, att mainstreaming innebär att politiken blir mer jämställd. Jag tror att man egentligen kan se det på alla områden. Utbildningsområdet är ett tydligt exempel, som vi har debatterat tidigare. Det har gjorts offensiva insatser för att bryta ett patriarkalt system inom utbildningssektorn. På arbetsmarknadsområdet görs insatser inom den arbetsrättsliga lagstiftningen för att kvinnor skall få möjlighet att bryta de vikariats och deltidsfällor som de ofta sitter i. Vidare görs satsningar på den offentliga sektor som ofta är en nödvändig förutsättning för kvinnors arbetsmarknad. Det görs satsningar inom utrikespolitiken och inom EU-politiken i form av ett aktivt arbete i samband med Amsterdamfördraget. Det görs satsningar i samband med utnämningar inom offentlig sektor. Det görs satsningar i samband med ökade satsningar på JämO. På område efter område kan man se att jämställdhetspolitiken faktiskt får genomslag och går framåt. Jämställdheten debatteras inte lika mycket. Det är ett problem för alla oss som tror att det krävs en politisk debatt och diskussion för att jämställdhetsfrågan skall komma upp på dagordningen. Det är ett problem som vi alla gemensamt måste fundera på. Men faktum kvarstår: Jämställdhetspolitiken och de konkreta åtgärderna går framåt på område efter område. Det andra påståendet, att feminismen skulle vara stulen av den politiska högern, framstår som felaktigt. Högern har förvisso försökt att desarmera den politiska kraft som finns i kraven på lika rättigheter och lika möjligheter för kvinnor och män. Det är nämligen inte bara kvinnor som blir underordnade. Det är en bra diskussion som kanske inleddes med detta påstående. Det är ju så att både män och kvinnor är offer för de stereotyper och de förväntningar som finns i samhället. Men sammantaget finns det en systematisk och historisk underordning av kvinnor i samhället. Problemet med högern är att man försöker att göra det till en icke-politisk fråga. Man försöker att individualisera problem som helt uppenbart beror på strukturella och samhälleliga problem. Man kan se det i avsaknaden på förslag till politiska lösningar. Vi hade en debatt förra året då Christel Anderberg, representant för Moderaterna, fick utropa: Varför blev jämställdheten ett Vänsterprojekt? Svaret var då och är nu ganska enkelt: Det är inget Vänsterprojekt. Det är ett projekt för alla andra partier utom för just Moderaterna i denna kammare. Orsaken är att Moderaterna har en total brist på systemkritik i sitt tänkande. När det förekommer lönediskriminering - Hans Andersson och Christel Anderberg har tidigare fört en diskussion om grunderna för den - försöker man förneka den. Man presenterar inga lösningar och inga alternativ. Även när det finns problem med sexuella trakasserier, som vi skall diskutera i dag, försöker man på olika sätt förminska betydelsen av förslag. Man nöjer sig med de system och ordningar som finns i dag. Denna brist på systemkritik och att man inte ser ojämlikheten som finns i samhället gör att jämställdheten, också den som Christel Anderberg kallar radikal statsfeminism, blir ett vänsterprojekt eller i varje fall ett icke-högerprojekt. Jag tror att Moderaterna i mycket har sig själva att skylla. Det räcker med att se deras kvinnorepresentation. Det gäller också synpunkterna på kommuner, landsting och familjepolitik. På område efter område för Moderaterna en politik som systematiskt förstärker sådana här inslag i samhället och missgynnar kvinnorna. Det är svårt att samtidigt vara både systemförsvarare och feminist. Jag tror att det är det som är problemet för Moderaterna. Jag övergår nu till att tala om den lagstiftning kammaren behandlar här i dag. Det handlar först och främst om regeringens förslag om förändringar i jämställdhetslagen rörande sexuella trakasserier. Det kan tyckas vara en onödighet att fatta beslut och stifta lagar om sådant här. Det borde vara så, som någon har varit inne på, att det är en mänsklig rättighet att slippa sexuella trakasserier. Olika undersökningar har gjorts om hur omfattande detta är. SCB har i en undersökning kommit fram till att det rör sig om ungefär 40 000 arbetstagare som årligen känt sig trakasserade på sina arbetsplatser. Det kan tyckas vara en icke tillräckligt omfattande siffra för att man skall behöva vidta åtgärder. Det har ju också Moderaterna anfört i sin argumentation. Personligen tycker jag att det är 40 000 för många. Det behövs en lagstiftning som signalerar om aktiva åtgärder och insatser. Det är ett instrument för att bekämpa sexuella trakasserier. Det är beklagligt att Moderaterna inte ansluter sig till den breda majoritet som finns bakom förslaget. flera motioner ställs krav på att det skall omfatta också andra grupper; studenter, värnpliktiga och arbetssökande. Elver Jonsson förde fram sådana krav här tidigare. Jag konstaterar att i denna fråga har den nuvarande regeringen på intet sätt en annan uppfattning än vad den borgerliga regeringen och den folkpartistiske socialministern Bengt Westerberg hade. De hade exakt samma uppfattning, nämligen att sexuella trakasserier nödvändigtvis inte blir tillåtna därför att det inte står något annat i lagen. Tvärtom har högskolorna självfallet ett ansvar i alla fall. Den nuvarande regeringen går nu ett steg längre när den inför krav mot sexuella trakasserier i högskoleförordningen. På den punkten kan jag säga till Rose Marie Frebran: Ja, detta är ett prioriterat område. Det är inte bara något som utskottet har fått reda på under hand, utan det är också ett löfte som utbildningsminister Carl Tham har uttalat offentligt. Jag är helt övertygad om att vi kommer att få se resultat inom en inte alltför avlägsen framtid. Som somliga har varit inne på innebär lagen en definition av vad sexuella trakasserier är. Utskottet gör en mindre justering - som jag vet att både Miljöpartiet och Vänsterpartiet varit inne på - när det gäller definitionen. Man vill signalera att detta inte bara handlar om ovälkommet uppträdande av sexuell natur, utan också om ovälkomna handlingar grundade på kön. Skillnaden kan tyckas vara enbart semantisk, men detta är en signal om att det hela har en vidare betydelse. Arbetsgivarna får ett ansvar att vidta förebyggande åtgärder. Det signalerar att detta är en tydlig del av arbetsgivarens personalpolitik. Arbetsgivaren förväntas klart och tydligt ge till känna att sexuella trakasserier inte är acceptabla. Arbetsgivaren förväntas ha rutiner för hur en anmälan om sexuella trakasserier skall behandlas. Det finns en del krav på att det också borde regleras exakt hur detta skall gå till, vem man skall möta osv. Enligt utskottets uppfattning finns det ingen anledning att göra något sådant i lag. Det förs diskussioner kring ett antal andra sakfrågor. Jag tror att vi kommer tillbaka till dem i replikerna. Det är viktigt att sända ut en signal om att arbetsgivaren har ett ansvar. Arbetsgivarens ansvar innebär också att arbetsgivaren faktiskt leder och fördelar arbetet på arbetsplatsen. Så länge man har det ansvaret har man också en skyldighet att se till att sådana här avarter som sexuella trakasserier inte förekommer. Man kan, som Christel Anderberg, säga att detta är ett omfattande krångel och hinder för verksamheten. Jag vill säga att det inte är det för de arbetsgivare som sköter sig, som gör ett bra arbete och ser till att det finns en bra arbetsmiljö. Uppenbarligen finns det också sådana som inte tar tag i det hela, och då blir det förstås problem. Men då behövs också en rejäl handling, eftersom det är ett rejält problem. I den mån detta är ett problem uppstår det krångel, och i den mån det inte är något problem uppstår inget krångel. I övrigt behandlar utskottet de motioner som inlämnats under den allmänna motionstiden 1997. Jag tänker inte gå igenom alla, men jag kommenterar några. Folkpartiet har uppfattningen att jämställdhetsperspektivet inte genomsyrar regeringens politik. Jag tror att jag har visat att så inte är fallet. Jag tycker att det är litet uppseendeväckande att säga att regeringen prioriterar gamla, manligt dominerade branscher. Det vore intressant att få reda på vad det egentligen innebär. Är den stora välfärdssatsning som görs på kommuner och landsting liktydig med en satsning på gamla, manligt dominerade branscher? Vad är i så fall Folkpartiets politik? Jag trodde att Folkpartiet hade varit en del av just de besluten. Argumentationen är något märklig. I flera motioner pekas på behovet av att bryta upp den könsuppdelade arbetsmarknaden. Utskottet delar den uppfattningen tillsammans med regeringen, och konstaterar att mycket faktiskt händer. Det finns s.k. brytprojekt inom ramen för AMS och uppdrag för högskolor och universitet att försöka se till att få en jämnare könsfördelning på vissa strategiskt viktiga utbildningar. Jag har noterat att en högskola i mitt hemlän, Jönköpings län, som inte var en av dem som fått direktiv, utan några krav från statsmakterna har startat egna projekt för att få en ökad andel manligt studerande på förskollärarutbildningen. Jag tror att detta kan vara en signal till dem som kräver snabbare och fler åtgärder i form av lagstiftning. Det finns faktiskt också krafter ute i samhället som verkar för en ökad jämställdhet. Det är inte alltid bäst att i alla lägen driva fram en snabb lagstiftning, utan man måste också försöka påverka det skeende som händer ute. Ytterligare ett område som nämnts är utnämningsväsendet. Jag kan bara konstatera att här sker ganska stora och snabba framsteg. Senare kommer statistik som redovisar en uppgång när det gäller kvinnors representation i styrelser och nämnder. I en flerpartimotion krävs en bred informationskampanj om jämställdhet. Det finns anledning att erinra om att det bedrivits ett antal kampanjer både när det gäller pappaledighet och kvinnofrid, där staten och regeringen har varit inblandade. Herr talman! Allting går inte att räkna upp här. Jag konstaterar bara att allting inte är bra, men att utvecklingen går åt rätt håll. Det tycker jag att man skall vara ärlig nog att erkänna. En del av detta är att det finns en väldigt bred politisk enighet här i kammaren. Det finns krafter som vill se framsteg i jämställdhetspolitiken. Vi vill se en utveckling som går snabbare och som driver på. Detta är ett i grunden hälsosamt tecken. Vi kan glädjas åt det förslag vi har att behandla i dag, och jag tror att vi kommer att få se fler förslag som driver på jämställdhetspolitiken framöver. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det är en socialdemokratisk regering som föreslår en skärpning av jämställdhetslagen när det gäller sexuella trakasserier. Därför har ni socialdemokrater också bevisbördan för att den skärpningen verkligen behövs. Sverige håller jag fullständigt med Martin Nilsson om att det är 40 000 för mycket. Dessvärre är det så att hur mycket vi än sitter i denna kammare och förbjuder dumt mänskligt uppförande så kommer det inte att försvinna. Frågan är: Är det något fel på den lagstiftning vi redan har, och vari består i så fall de felen och bristerna? Martin Nilsson försökte låtsas som om vi ännu inte skulle ha tagit avstånd från sexuella trakasserier. Men det finns ju redan reglerat i jämställdhetslagen. Har den lagen och de reglerna inte räckt? Ni i majoriteten har inte på något sätt påvisat vilka brister ni vill åtgärda. Tror ni verkligen att det här kommer att leda till det önskade målet? Tyvärr är nog mycket av detta bortom politiska faktorer. Vi politiker kan inte påverka detta hur mycket vi än önskar det.
Herr talman! Låt mig konstatera att Christel Anderberg tyvärr bekräftar de ändå ganska låga förväntningar som man kanske skulle ha haft på just det här området. Jag hade tyckt att det hade varit kul - och låt mig använda uttrycket kul - att i något annat sammanhang när det gäller straffrättsliga frågor höra moderaterna hävda just den argumentation som man använder nu. Man säger att straffet inte spelar någon roll för frågan om det sker brott eller förekommer andra negativa företeelser. Tänk om moderaterna hade använt den argumentationen i kriminalpolitiken. Det hade förvisso varit en ny sorts politik. Men det kanske inte alltid hade varit den bästa. Jag tror att påföljder påverkar. Jag tror att det spelar roll. I den bemärkelsen är det nya lagförslaget bättre än det gamla. Det innebär inte att vi kommer att få bort 40 000 fall av sexuella trakasserier. Men det innebär att fler människor som utsätts för detta kommer att veta att de har lagen på sin sida. Det är inte oväsentligt. Det är viktigt. De kommer att kunna hävda rätten att slippa bli kränkta i sin vardag. Detta är inte en engångsföreteelse. Som jag tidigare försökte säga är det tyvärr så att moderaterna systematiskt undviker att se de här formerna av kränkning. De undviker att försöka göra någonting åt de brister i jämställdheten som faktiskt finns i samhället. För det är en brist i jämställdhet. Som Hans Andersson sade är det huvudsakligen kvinnor som drabbas, även om män också drabbas ibland och behöver det skydd som lagen faktiskt kan ge. Men det handlar inte bara om detta. Det gäller inom område efter område. Det gäller synen på den offentliga sektorn, synen på kvinnors behov av en väl fungerande barnomsorg och synen på lönediskriminering. Inom område efter område undviker moderaterna att se brister i jämställdheten och att göra något åt dem, och det är ett problem.
Herr talman! Den moderata kriminalpolitiken går ut på att man förlägger det straffrättsliga ansvaret till den som begår en straffbar handling. Den innebär inte att man lyfter över ansvaret från den enskilde individen och lägger över det på någon annan, i detta fall arbetsgivaren. Det är det som det här förslaget går ut på. Det är något förvirrande för oss. Nu är det ju så, Martin Nilsson, att de som blir utsatta för kränkande handlingar redan i dag har rätten att få detta åtgärdat. Ni har ju inte ens påstått att den nuvarande lagstiftningen inte skulle vara tillräcklig. Tror ni verkligen att lagstiftning löser alla problem? I många andra sammanhang brukar ni ju hänvisa till arbetsmarknadens parter. Jag har en skrift som heter Att ta hand om och motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det policydokumentet är utfärdat av jämställdhetsutskottet vid Rådet för Utvecklingsfrågor SAF, LO, PTK. Varför kan vi inte även på detta område överlåta till dem som befinner sig ute på arbetsplatserna att försöka ta tag i problemen och hantera dem på ett tillfredsställande sätt? Varför skall vi som politiker lägga oss i och försöka detaljreglera detta? Vad är det ni vill åstadkomma rent konkret?
Herr talman! Först säger Christel Anderberg att den här lagen inte innebär någon stor förändring för dem som är utsatta för trakasserier. Å andra sidan hävdar hon att det kommer att innebära mycket krångel för arbetsgivarna att ta hand om detta. Det kommer att innebära nya lagar och regleringar som förbjuder en massa saker. Jag får inte den ekvationen att gå ihop. Jag kan inte säga: Å ena sidan spelar inte detta någon roll, å andra sidan innebär det en massa nya arbetsuppgifter. Jag tror inte att många andra heller får den moderata argumentationen att gå ihop. Det är klart att parterna spelar roll. Det är bra att parterna tar ansvar. Det är bra att parterna gör saker. Men det friskriver inte oss från vårt ansvar. Det är ju också så, om man skall vara ärlig, att parterna, i alla fall arbetstagarorganisationerna, vad jag vet inte har opponerat sig mot denna lagstiftning. Man tycker att det är en bra och nödvändig skärpning av jämställdhetslagen. Jag får inget svar på de andra synpunkterna när det gäller moderat jämställdhetspolitik. Jag tror att det hade varit bra om det hade varit fler kvinnor i den moderata riksdagsgruppen. Jag tror att det möjligtvis förskjuter perspektivet. Nu skall inte jag hävda att Christel Anderberg motsvarar någonting annat än det hon brukar kalla oss för, nämligen radikala statsfeminister. Men det är ganska långt från det hon brukar kalla oss, kan jag konstatera. Jag tror faktiskt att en oroande faktor är att moderaterna är ett sådant stort parti i det som skulle kunna bli en alternativ regering. Det är ett problem för moderaterna, men det är också ett problem för de andra partierna i den tilltänkta koalitionen. Det vore en fara om den politik som moderaterna står för när det gäller jämställdhet också skulle bli ett regeringsalternativ. Jag hoppas och tror att det inte är så.
Herr talman! Martin Nilsson efterlyser vad Folkpartiet skulle vilja som inte redan är uppfyllt av regeringen. Jag försökte peka på att det brister i att släppa loss den kvinnliga skaparkraften, något som från liberalt håll är ett av delmålen. En stor del av den för de flesta av oss så viktiga tjänstesektorn borde kunna vara med i konkurrens och valfrihet för både brukare och anställda. Vi tror att konkurrens inom tjänstesektorn, där det arbetar kvinnor som har idéer om vård, omsorg och utbildning, skulle tillföra något nytt. Det skulle också främja jämställdheten. Vi har ju i dag näst intill yrkesförbud inom de kvinnodominerade yrkena, där det är så svårt att få starta och komma i gång. Jag skulle vilja fråga: Vad är det för jämställdhetsperspektiv i regeringens ja till att subventionera köp av typiskt manliga tjänster och i det starka motståndet till att införa en skattesubvention på t.ex. alla hushållstjänster? Vi vet ju att den förra jämställdhetsministern, Marita Ulvskog, tyckte att varje kvinna gott kan putsa sina fönster själv. Samma minister ansåg också att skattesubventioner gärna får användas för att män skall kunna anställa andra män för att måla samma fönster. Det är ingen nyhet, men det är ändå ett faktum. Jag vill fråga Martin Nilsson: Vad är det som gör att man från socialdemokratiskt håll är så trög att upprätta en likvärdighet som skulle ge ökad jämställdhet?
Herr talman! Först angriper Elver Jonsson de offentliga monopolen. Det visar sig handla om de gamla manligt dominerade branscherna. Att vi inte har luckrat upp dem visar sig vara det som döljer sig bakom Till att börja med är det fel. De allra största delarna i dag är inte monopolverksamheter. Visst finns det en stark offentlig sektor och en offentlig tjänsteproduktion. Men inom äldreomsorg, barnomsorg och skola finns det ju alternativ, och det finns möjligheter. Diskussionen om yrkesförbud är något annat märkvärdigt. Då kommer vi in på debatten om ifall man på olika sätt skall subventionera eller sänka skatter för olika privata tjänster. Det är en diskussion man kan ta. Men det är inte liktydigt med yrkesförbud. Det innebär inte heller att regeringen har satsat på gamla manligt dominerade sektorer på bekostnad av kvinnligt dominerade sektorer. Inte minst satsningen på kommuner och landsting innebär ju att detta inte är fallet, och det vet Elver Jonsson. Sedan bara en fråga till Elver Jonsson. Varför införde inte Bengt Westerberg allt det som Elver Jonsson nu pratar om, bl.a. det här med studenter och Högskoleförordningen? Det är en sådan fråga. Det är faktiskt så att den nuvarande regeringen gör väldigt mycket av det som den gamla regeringen talade om men aldrig genomförde. Man går från ord till handling. Jag tror att Folkpartiet har ett problem när man talar om vikten av dubbla nomineringar samtidigt som man är det parti som riskerar att efter nästa val få den sämsta kvinnorepresentationen i riksdagen. Det behövs kvinnor som driver frågor i jämställdhetsperspektiv, och jag tror att Folkpartiet skulle förlora på att inte få en jämnare kvinnorepresentation i riksdagen än vad man nu verkar få.
Herr talman! Vad först gäller representationen här i riksdagen: Jag tror att jag vågar påstå att alla partier som gör dåliga val också får en dålig kvinnorepresentation. Detta gäller Folkpartiet men i hög grad också Martin Nilsson frågar mig vidare närmast vädjande: Varför då bråka om detta? Ja, vi har ju sett hur tungt det har varit för friskolor och för dem som vill bli entreprenörer inom vårdsektorn, där det finns kvinnor med mycket hög kompetens. De unga gossarna i kritstrecksrandiga kostymer på de tekniska områdena har det mycket lättare vad gäller subventioner. Vi har i utskottet vid tillfällen när Martin Nilsson har varit med t.ex. talat om riskpengar. Det är en väldig skillnad mellan män och kvinnor när det gäller riskpengar. Det kan låta konstigt och högst hypotetiskt, men det är ett faktum. Kvinnor har ett handikapp när de träder in på banken och ber om lånestöd för att kunna komma i gång med en egen verksamhet, oavsett vad det då skulle handla om. Vi lever i ett manssamhälle. Bengt Westerberg hann inte med allting men väldigt mycket, och han drev jämställdhetsfrågorna energiskt. Martin Nilsson beskärmar sig över motstånd från andra partier och över hur det kan gå för regeringar i andra kombinationer, men man skall också erinra sig det sega motstånd som vi fick möta från socialdemokratiskt håll. Det har skett en förbättring, men det var ett understatement när Martin Nilsson själv sade: Allting är inte bra.
Herr talman! Det är ju inte så att Bengt Westerberg inte hann med detta. Bengt Westerberg hann lägga fram en proposition som hade rubriken Delad makt - delat ansvar. Han skriver där uttryckligen att de ändringar som Elver Jonsson nu föreslår, och kritiserar socialdemokratin för att inte göra tillräckligt mycket för, inte är aktuella. Elver Jonsson kan gärna sedan få låna propositionen för läsning. Jag tror att kvinnorepresentationen är ett problem. Jag hoppas i all välmening att Folkpartiet förmår att vända den statistik som inte minst Liberala Ungdomsförbundets ordförande har varnat för, med en extremt låg kvinnorepresentation. Det blir inte mindre viktigt när Folkpartiet säger att man vill samarbeta med Moderaterna, vars jämställdhetspolitik står väldigt långt från den folkpartistiska. Så visst är det här viktigt. Elver Jonsson tar upp ett antal andra frågor, om riskkapital osv. Jag håller med honom på de punkterna. Detta avgränsar oss ytterligare från den extrema politik som förs ute på den politiska högerkanten, där man säger att marknaden skall lösa problemen. Detta visar på behovet av politiska insatser för ökad jämställdhet, och där är Folkpartiet och Socialdemokraterna i stora delar överens. Jag tycker att det är ett positivt statement att göra i en sådan här debatt att vi faktiskt har ett slags gemensam grundsyn i dessa frågor.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag uppfattar Martin Nilssons uttalande om Carl Thams löften så att det verkligen kommer att göras någonting ganska snart för studenterna, som jag aktualiserade i mitt anförande. För övrigt kan man säga att fyrpartiregeringen på det området tog ett initiativ redan i början av sin regeringstid. Riksdagen antog redan 1992 en ny högskolelag, som gav högskolan ett ansvar för att alltid iaktta jämställdhet i hela sin verksamhet. Det hade varit bra om man hade hunnit gå vidare, men det har tagit nästan fyra år för socialdemokraterna att göra något mer. Man har alltså minst sagt inte varit särskilt skyndsam på detta område. Jag skulle vilja ställa en fråga till Martin Nilsson när det gäller IT-sektorn, som vi har aktualiserat i vår motion. Utskottet behandlar vårt krav tillsammans med en del andra frågor på den segregerade arbetsmarknaden och hänvisar till brytprojekt. Utan att över huvud taget säga något om IT-sektorn som en ny sektor som håller på att växa fram avfärdar man alltihop i en enda mening. Inte heller här anses något särskilt uttalande nödvändigt, och man motiverar inte på något sätt sitt ställningstagande. Eftersom man hänvisar till "brytprojektsammanhang" vill jag ställa frågan på sin spets: Skall vi vänta med att göra någonting åt den här sektorn tills vi behöver ta till brytprojekt, eller skulle vi kunna utnyttja det förhållandet att en ny sektor håller på att växa fram så, att vi inte efteråt skulle vara tvungna att rätta till saker utan kunde få det rätt från början? Jag läste nyligen att bara 25 % av studenterna inom IT-utbildningar är kvinnor. Varför inte försöka göra någonting åt det nu?
Herr talman! Det är en bra fråga, och den förtjänar också det svar som ges i regeringens vårproposition, nämligen att regeringen avser att i budgetpropositionen återkomma med en IT-satsning framför allt riktad till kvinnor. Kd framhåller i sin motion att framför allt de kvinnor i sekreterarbranschen osv. som har tappat sina jobb har det problematiskt. Det är fråga om en oerhörd strukturomvandling. Det sker likaså en stor strukturomvandling inom offentlig sektor. Det vore bra med insatser för att se till att IT-sektorn blir en mer jämställd bransch. Jag skulle delvis vilja opponera mig när det gäller IT-sektorn och säga att den kanske inte längre är helt ny. Det är en ganska etablerad bransch, även om den i och för sig fortfarande växer. Det finns dock anledning att se till att den blir mer jämställd. Det handlar alltså inte bara om brytprojekt. Det kommer förslag på detta område, och dem kan vi kanske diskutera vidare. Det finns ett problem med kristdemokraternas förslag att göra IT-sektorn jämställd. Det är i och för sig ett bra projekt, men problemet är att också bra idéer och projekt måste åtföljas av praktiskt handlande. Vilka konkreta åtgärder vill man vidta? Det vimlar ju inte av sådana. Jag tycker att det vore intressant, för att återknyta till det som Rose-Marie Frebran sade i sitt inledningsanförande, att få reda på vilka politiska åtgärder som krävs för att uppnå det som kristdemokraterna reserverat sig till förmån för, nämligen familjestabilitet som ett politiskt mål. Från majoritetens sida är vi tydliga på den punkten. Inte heller vi tycker att det är bra med frånvarande pappor. Vi tror att barn behöver båda sina föräldrar. Men samtidigt är det tveksamt om familjestabilitet - jag tror att Christel Anderberg skulle ha hållit med mig, om hon hade varit närvarande - är ett politiskt område som är enkelt att styra. Det vore intressant att få veta hur man uppnår den familjestabilitet som kd efterlyser.
Herr talman! När det gäller IT-sektorn kan jag väl hålla med om att det inte är en helt ny bransch i den meningen att den har växt fram under de senaste två, tre åren. Den har börjat komma tidigare än så, men jag tror inte att Martin Nilsson kan lyfta fram någon nyare bransch som växer fram med kraft och som kommer att få lika stor omfattning, en bransch där vi kan förverkliga den ambition som vi kristdemokrater har. Det gäller en av de allra nyaste branscherna, som växer med kraft och där vi verkligen kan göra någonting.

Åtminstone borde vi kunna hålla oss inom spannet 40-60, som vi använder när vi talar om jämställda branscher. I en sådan ny bransch är det också jätteviktigt att fånga upp dem som har förlorat sina kontorsarbeten, och det är riktigt att vi lyfter fram det i motionen. Jag hinner inte ta upp frågan om familjestabiliteten. Det står i motionen på vilket sätt vi anser att detta skall påverka politiken. Läs på det en gång till.
Herr talman! Jag håller med mycket av det Rose Marie Frebran säger om betydelsen av att i reguljär utbildning, ungdomsutbildning, osv. uppnå en jämnare könsfördelning. Det känns bra att veta att vi har en del sådana verksamheter där vi både kan se insatser och resultat. Det gäller kanske framför allt försöken att öka andelen manliga studerande inom förskoleutbildningar. Det finns ett antal sådana utbildningar. Det är mycket möjligt att den idé som Rose-Marie Frebran för fram också bör övervägas i andra sammanhang när det gäller IT-sektorn. Det händer ändock en del. Vi får se om det är tillräckligt eller om vi kanske skall återkomma till det. Rose-Marie Frebran sade att det står om familjestabiliteten i motionen. Jag tycker inte att det står så tydligt. Det är viktigt att försöka se till att barnen har rätt till båda sina föräldrar. Med den vårdnadsproposition som regeringen har lagt fram får vi en lagstiftning som underlättar pappors och mäns deltagande i föräldraskapet. Däremot är jag mer tveksam till om politiken skall försöka upprätthålla kärnfamiljen vid de tillfällen kärnfamiljen inte av sig själv vill upprätthålla sin existens. I vissa lägen kan det vara en nödvändighet att skiljas och bryta upp därför att förhållandet och familjen inte fungerar. Att försöka göra kärnfamiljen till ett övergripande politiskt mål och med politiska medel försöka bevara stabiliteten i familjen tycker jag är väldigt tveksamt, och det yrkar också utskottet avslag på. Jag vidhåller den uppfattningen.

Herr talman! Hans Andersson delar inte den lovsång till utvecklingen, som han kallar det, som jag försökte presentera här. Om man studerar Kvinnomaktsutredningen finns där en lång beskrivning av de problem och de brister som finns i jämställdheten i dag och som har funnits. Det intressanta att diskutera är, och den diskussionen närmade sig Hans Andersson på slutet: Går utvecklingen åt rätt håll, och går den, i Hans Anderssons tappning, tillräckligt fort? Därom kan man ha synpunkter. Min slutsats är att utvecklingen går åt rätt håll. Det tror jag är viktigt att slå fast. Hans Andersson kommer sedan in på ett antal detaljfrågor. Det handlar om studenternas ställning i jämställdhetslagen. Vår tradition har där varit att jämställdhetslagen berör arbetslivet, arbetsmarknaden och arbetstagarna. Det finns anledning att försöka se till att man får väl fungerande åtgärder mot sexuella trakasserier i högskolan och på universitet. Jag tror att vi kommer att kunna göra det utan att för den skull ändra i jämställdhetslagens grundläggande inriktning. Låt oss ta en diskussion om det visar sig att så inte skulle vara fallet. Jag tycker att man annars riskerar att inte ens pröva de modeller som finns med högskoleförordningen, osv. När det gäller frågan om könsblindhet i lagstiftningen är det bara att konstatera att det finns därför att lagar inte per definition alltid omprövas. Men i takt med att lagarna omprövas och förnyas sker en prövning med jämställdhetsglasögon och en utveckling. Det är riktigt att Socialdemokraterna när det gäller lönebildningen har ett något större förtroende för parterna och tror att parterna kan göra någonting åt det än vad Vänsterpartiet har. Men det är inte så att vi tiger still med lagstiftning. Vi har gett nya resurser till JämO - inte tillräckligt enligt Hans Andersson, men likväl ändock nya. Det finns ett flertal fall som är uppe till behandling. Vi avvaktar dem. Det innebär inte passivitet. Det innebär att vi prövar lagstiftningen.

Herr talman! Når vi inte fram får vi pröva nya metoder, sade Hans Andersson att han hade mött som respons. Då borde Hans Andersson just nu vara glad, eftersom han får nya metoder. Han får att regler mot sexuella trakasserier skrivs in i högskoleförordningen. Sedan kan naturligtvis Hans Andersson tycka att detta inte är tillräckligt och att det kommer att behövas mer. Men låt oss se vad denna nya åtgärd, som ännu inte har trätt i kraft, innebär ute i verkligheten. När det gäller lönediskrimineringen talar Hans Andersson om klass och kön. Jag tror inte att vi har någon avvikande synpunkt i analysen mellan Vänstern och Socialdemokraterna på den punkten. Det förekommer skillnader i lönesättning vad gäller både klass och kön. Det skulle vara glädjande att kunna känna det som ett framsteg att parterna, inte minst LO, i det sammanhanget försöker göra låglönesatsningar som faktiskt kommer även kvinnor till del och som kanske till viss del kan utgöra en sådan utjämning. Vi hörde en beskrivning av denna väg som körd och död och krav på en ännu hårdare lagstiftning än den vi har i dag. Men jag tror att parterna tillsammans med den lagstiftning som nu gäller kan vara ett bra verktyg. Om det visar sig att det verktyget inte är tillräckligt bra, så låt oss ta den diskussionen då.

Herr talman! I dag känner många kvinnor sig svikna, inte bara av politikerna, utan också av journalisterna och feministerna. Vart tog alla vackra ord om jämställdhet vägen? Det skriver Petra Ulmanen i en nyligen utkommen debattbok. Den är egentligen en uppgörelse med hur jämställdhetsfrågorna hanterats av socialdemokraterna sedan regeringsskiftet 1994 - och särskilt sedan statsminister Göran Persson flyttade ansvaret för jämställdhetsfrågorna från Statsrådsberedningen till ett fackdepartement. Sveriges mest jämställda riksdag har inte direkt lett till någon sprudlande aktivitet i riksdagens jämställdhetsdebatter, och det beror inte på att jämställdheten tagit några jättekliv framåt under de här åren. Vare sig i budgetdebatten den 17 december eller i dagens debatt har vi något ansvarigt statsråd som deltagare. Det är givetvis ingen skillnad mot hur det brukat vara i många andra debatter den här mandatperioden. Men det tyder ju inte heller på att jämställdheten skulle vara någon påtaglig profilfråga för ministären Persson valåret 1998. För oss som deltagit aktivt i jämställdhetsdebatten sedan den kom i gång på allvar under 60-talet, är det givet att konstatera att väldigt mycket har hänt. Det är mycket som förändrat förutsättningarna för män och kvinnor att gestalta sin tillvaro utifrån sina personliga utgångspunkter som självständiga individer, och inte utifrån de roller som samhälle och omgivning uttalat eller omedvetet förväntar sig av dem. Trots det blir jag oroad över att utskottsmajoriteten förefaller vara så nöjd över utvecklingen. Engagerade motioner får under avsnittet Mål och inriktning för jämställdhetsarbetet till svar: Deras synpunkter "är inte kontroversiella" och "dessa frågor är tillgodosedda genom den utveckling och det arbete som pågår". Jag ser för min del inte alls med lika stor tillförsikt på det samhälle som mina två döttrar nu är på väg ut i. Herr talman! Jag tror mig inte om att vid den här tidpunkten i dagens debatt kunna åstadkomma någon förändring, men jag vill ändå lyfta fram en aspekt från min motion om män och jämställdhet som ingen nappade på i debatten i december. Om ett par veckor får jag för övrigt tillfälle att återkomma i en debatt med jämställdhetsministern här i kammaren. Trots de många välkomna framstegen är det mycket långt kvar till det jämställda samhället. Det är ett samhälle där inte allt görs lika och i samma utsträckning, men där individen kan göra ett eget, självständigt val. I ett jämställt samhälle måste inte 50 % av sjuksköterskorna vara män och 50 % av bilmekanikerna vara kvinnor. Men dagens könsbundna yrkesval hos våra ungdomar är i hög grad fortfarande ett resultat av yttre förväntningar och förebilder. Vägen är fortfarande lång till jämställdhet för den enskilde individen, men först då blir kön en oväsentlig tillhörighet, som gör varje individ unik. Men fortfarande tvingas väldigt många kvinnor kämpa mot fördomar och diskriminerande attityder för att kunna hävda sin rätt till lika rättigheter och lika lön. En nästan lika stor representation i politiska församlingar har hittills inte gett samma ansvar och inflytande. Här krävs förändringar av arbetsformer och prioriteringar. Det som gör det fortsatta jämställdhetsarbetet så mycket svårare är naturligtvis att vi med politiska åtgärder och förändrad lagstiftning kommit väldigt nära ett till formen jämställt samhälle. Det motsäger inte på något sätt Hans Anderssons resonemang om könsblindhet. Det lät klokt. Det är väldigt lätt att säga att alla nu har lika rätt, men väldigt många kvinnor vet av egen erfarenhet att det inte räcker. Många kvinnor känner vanmakt inför oförstående - kanske framför allt män - som förnekar att kvinnor i dag, trots formell jämställdhet, fortfarande är utsatta för subtila utestängningsmekanismer såväl i arbetsliv som i samhälle och politik, eftersom dessa fortfarande präglas av manliga synsätt och värderingar, som varit och är normbildande. Kvinnor - och även vi män - kan med all rätt hävda att kvinnliga synsätt och värderingar har mycket att tillföra på dessa områden. Men, herr talman, på samma sätt kan män känna vanmakt när de i sin tur får höra att allt skulle bli bra med jämställdheten om bara män tog sitt ansvar för hem och familj. Till denna uppfattning ansluter sig utskottet - om det alls har förstått. Man konstaterar bara: "Inte minst är männens roll viktig när det gäller ansvaret för hem och familj." Det ligger väldigt nära denna generella syn att se bristen på jämställdhet som ett resultat i första hand av männens svek inför hem och familj. Och visst har många av oss män svikit, men det är långt ifrån hela verkligheten. Det är, precis som för kvinnor, inte bara en fråga om formellt lika rätt och ansvar. I det moderna samhället utestängs många män lika subtilt genom traditionellt kvinnliga synsätt och värderingar från att delta i hem och i sociala relationer utifrån sina förutsättningar. Män borde på samma sätt kunna hävda att de med sina utgångspunkter har mycket att tillföra på det området. Jämställdhet förutsätter att den som har makt och ansvar delar med sig såväl i hemmet som i arbetslivet och politiken. Men det är inte alltid en fråga som löses med politiska beslut, även om jag är övertygad om att t.ex. ett jämnare uttag av föräldraledigheten skulle vara ett viktigt bidrag i det arbetet. Till de snart kanske inte ens särskilt subtila utestängningsmekanismer vad gäller män i förhållande till barn och familj hör dessutom det alltmer utbredda ifrågasättandet av mäns förhållande till fysiskt och sexuellt våld.

Herr talman! Jag sade i mitt inledningsanförande - och vidhåller den uppfattningen - att både män och kvinnor är fast i stereotyper, fast i de problem som finns i det icke jämställda samhället. Det gäller även det som Lennart Rohdin var inne på, nämligen männens ansvar för familjen. Det är inte bara ett ansvar, utan det är också en möjlighet och en rättighet. Många män stängs också ute från det positiva det faktiskt innebär att ta ansvar för familjen. Jag tror inte att vi är oense om det. Lennart Rohdin fastade på den fråga som också Hans Andersson var inne på, nämligen att det finns en politisk samstämmighet om inriktningen - med vissa undantag, som jag redogjorde för tidigare. Man kan diskutera hur snabbt det går. När Lennart Rohdin använder ordet "fortfarande" i nästan alla uppräkningar av problemen i samhället, signalerar han att vi kanske inte klarat att bemästra alla jämställdhetsproblem som finns i samhället. Det är en riktig analys. Frågan gäller förändringarnas takt och balansen mellan å ena sidan lagstiftningen och å andra sidan samhällsutvecklingen i stort. Där är vi inte oense. Jag måste dock ta upp en sak som jag reagerar mot. Jag har noterat att det varit en del av argumentationen från ledande folkpartister vid ett antal tillfällen, och nu ansluter sig Lennart Rohdin till dem. Det är synsättet att jämställdheten skulle ha prioriterats ned på grund av att jämställdhetsministern råkar befinna sig på ett annat departement än tidigare. I Lennart Rohdins verklighetsbeskrivning kompletterades resonemanget med att jämställdhetsministern råkat vara frånvarande vid några debatter, som ytterligare ett exempel på hur jämställdheten har prioriterats ned i verkligheten. Jag tycker att det vore viktigare, bättre och mer rätt att diskutera substantiella frågor. Jag försökte göra det i mitt inlägg genom att peka på ett antal områden där jag tror att jämställdheten faktiskt har förbättrats och inte försämrats. Det borde vara viktigare än var en minister råkar vara placerad organisatoriskt.
Herr talman! Jag väntade mig egentligen inte att Martin Nilsson, med sin bakgrund i tidigare arbete kring de här frågorna, skulle ha en annan uppfattning än den jag framförde när det gällde männens situation och de svårigheter som män också möter för att kunna leva upp till sitt ansvar för hem och familj. Men jag försökte påpeka att problemet är att det så sällan kommer fram i debatten. Det är en bit av jämställdhetsdebatten som fortfarande i stort sett bara har börjat. Den behöver också föras in. Bristen på jämställdhet drabbar både män och kvinnor. Sedan håller jag med Martin Nilsson om att den avgörande frågan egentligen inte är var jämställdheten sköts i Regeringskansliet. Men när vi ser att jämställdhetsdebatten försvinner från den offentliga debatten och när vi ser att regeringens företrädare i den debatten är så frånvarande är det klart att vi ställer oss frågan vad detta beror på. Tidigare låg frågan i Statsrådsberedningen. Under den borgerliga regeringen med Bengt Westerberg var det vice statsministern som hade hand om de här frågorna. Det kunde möjligen påverka möjligheterna att delta i debatten. I de frågor som jag tog upp, t.ex. synen på män och fysiskt och sexuellt våld, saknas en jämställdhetsminister som går in och gör klart att vi inte har en annan generell syn på män än vi har på kvinnor och människor i allmänhet. Det saknas en jämställdhetsminister som kan göra klart att det är lika angeläget med kvinnor och män i hem, skola och förskola. Den debatt som förs riskerar att ge helt felaktiga signaler. Jag önskar att Martin Nilsson i sin nästa replik också håller med mig om att det är mycket farliga signaler som nu går ut till de unga osäkra män som står inför att bilda familj, skaffa barn eller välja att jobba i skola och förskola.
Herr talman! Det är ofta så i den politiska debatten att generaliseringar och bilder av hur verkligheten ser ut inte alltid stämmer överens på individnivå. Det är ju ett problem. Behovet av att analysera och klargöra mäns och kvinnors inbördes relation i samhället och risken för kvinnlig underordning, som ju ändå finns i samhället, kan förstås leda fram till det som Lennart Rohdin är rädd för, nämligen någon form av manligt skuldbeläggande. Därmed kan det också leda till något slags distanserande från det som borde vara en diskussion om vad jämställdheten i familjen och arbetslivet faktiskt innebär. Jag tror att det går att föra debatten på ett annat sätt. Jag önskar att det gör det. Jag önskar att vi både kan analysera hur könsklyftorna ser ut i samhället och motivera och driva fram de män som skall forma sin mansbild. Jag tror egentligen inte att vi är så oense där. Låt mig sedan något kommentera den organisatoriska frågan. Jag har inte studerat några uttalanden, men jag är inte säker på att folkpartister var mer optimistiska och mer positiva till jämställdhetsdebatten under Mona Sahlins ministerskap än under Ulrica Messings. Den här debatten om männens roll initierades, om jag minns rätt, bl.a. under den förra socialdemokratiska ministären före 1991. Den dirigerades inte heller då från Statsrådsberedningen, och det är inte säkert att det har lett till att debatten är mer eller mindre synlig. Jag tror att detta är ett sätt att vinna billiga poäng i en politisk debatt. Jag tycker att det är litet synd i den viktiga och substantiella debatt om jämställdheten i samhället som Lennart Rohdin i övrigt ägnar sig åt. Jag hoppas att vi kan fortsätta den debatten.
Herr talman! Jag tycker inte att det är en oväsentlig fråga om man syns i debatten. Det är förhållandevis ofta så i dag i svensk debatt att den blir ganska ensidig. Därför ger den också väldigt ensidiga signaler. Vi får väldigt många besked, även från Statistiska centralbyrån och andra som tittar på detta på ett mer vetenskapligt sätt, om att det är färre män som söker sig till skola och förskola och att det är fler män som lämnar dem. Det finns säkert många olika anledningar till detta, men en är naturligtvis det alltmer högljudda ifrågasättandet av om män över huvud taget är lämpliga för detta eller om man särskilt bör pröva dem i det här sammanhanget. Då är det viktigt att ledande jämställdhetspolitiker, inklusive ansvarigt statsråd, är med i debatten. Jag sade i mitt inlägg att i många avseenden, utan att gå emot vad Hans Andersson har sagt om könsblindhet, har vi formellt sett kommit ganska nära det jämställda samhället. Men det är så mycket annat som återstår som har att göra med normbildning och liknade. Då har jämställdhetsministern och vi som politiska företrädare ett särskilt ansvar att delta i detta. Jag vill hävda att detta skedde i hög grad under vice statsminister Bengt Westerbergs ledning i den förra regeringen. Mona Sahlin hann inte så långt som ansvarig på det här området, men hon gav åtminstone signaler. Efter snart fyra år av socialdemokratisk regering kan vi se att det inte blev så väldigt mycket av detta. Dessutom blev det tyst i debatten. Den organisatoriska hemvisten och liknande behöver inte alls avgöra de här sakerna, lika litet som kvinnorepresentationen. Det vore väldigt olyckligt om vi fick en sämre kvinnorepresentation i den här riksdagen, men i Folkpartiet vet vi att antalet män eller kvinnor inte avgör hur aktiva vi är i jämställdhetsdebatten. Det visar bl.a. de som har deltagit i dagens jämställdhetsdebatt från Folkpartiet.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag delar den uppfattning som flera har framfört här i debatten om att det är viktigt med substans i jämställdhetsarbetet och att takten i jämställdhetsarbetet är viktig. Vi gjorde låglönesatsningar även 1976 när jag var fackligt aktiv. Vi uttalade inte så tydligt att det var riktat till kvinnor eftersom det råkade vara så att alla lågavlönade var just kvinnor. Det är ändå 22 år sedan, och man hade gjort låglönesatsningar innan dess också. Det är viktigt med takten. Jag tänkte prata litet grand om bilden av kvinnan i medierna nu. Vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing i september 1995 antogs ett handlingsprogram, Plattform för aktion. En av de punkter som antogs var just kvinnor och medier. Där betonades mediernas och det globala kommunikationssystemets genomslag vad gäller opinionsbildning och möjligheter att belysa kvinnors villkor. De stereotypa beskrivningarna av kvinnor och män i medierna uppmärksammades särskilt, och man tryckte på behovet av att spegla kvinnors och mäns olika roller i samhället. Vikten av fler kvinnor i beslutsfattande positioner inom medierna betonades också. Slutsatsen som världens länder enades kring under det här medieavsnittet var att man vill, självfallet med hänvisning till pressfriheten, att regeringarna uppmanar medierna att vidta självsanerande åtgärder. Nu är det också viktigt att komma ihåg att när vi talar om medier i dag är det svårt att precisera vad vi egentligen menar. Man kan ju läsa tidningar via Internet. Den digitala tekniken öppnar nya dörrar för att förmedla rörliga bilder. Vi vet dock att en bild säger mer än tusen ord. I min motion har jag ställt frågan på vilket sätt regeringen uppmanar och uppmuntrar till självsanering i alla dessa mediesammanhang vad avser just bilden av kvinnan i medierna. Herr talman! Jag vill tacka för svaret på motionen. Jag skall ta med mig svaret när jag bjuds in av olika kvinnoorganisationer för att debattera uppföljningen av FN:s kvinnokonferens. Svaret är: Inga särskilda åtgärder behövs nu vad avser uppföljning av FN konferensen. Så var det med det. Vän av ordning kan då ställa följande fråga: När behöver åtgärder vidtas? Är det nästa år eller om tio år? Miljöpartiet har motionerat inom ett specifikt område, nämligen bilden av kvinnan i medierna. Utskottet hänvisar då till radio och TV-lagen. Bra, det tackar vi för. Jag vet det. Jag har själv varit med och sett till att det numera står att vikten av jämställdhet mellan könen skall beaktas. Utskottet anger också att pressen antagit etiska riktlinjer och att regeringen beviljat projektmedel. Det är bra. Så nu behövs inget mer göras då? Jag tycker att de enstaka motioner som tar upp krav på uppföljning och kräver aktivitet har behandlats nonchalant av utskottet. Det mest pinsamma är att det är så få motioner. Det är tre motioner. Men med en sådan här självgod behandling kan jag förstå att det politiska intresset svalnar. Ett av mina yrkanden, herr talman, är att riksdagen skall begära att regeringen återkommer med besked om vilka positiva förändringar som erhållits utifrån den handlingsplan som Sverige har godkänt. Då svarar utskottet att det inte behövs, eftersom det inte finns några absoluta krav på tidsplan för när länderna på nationell nivå skall genomföra sina åtgärder - ett häpnadsväckande svar! Jag saknar också Mona Sahlin vid rodret. Jag hörde att någon uttryckte det tidigare. Hon var med och ledde regeringens delegation i Beijing. Vi i den svenska delegationen kunde vara stolta över att vara med och representera världens mest jämställda parlament. Men nu - nej. Fru talman! Vet ni att kemi och biologi alltid har lockat kvinnor? Vet ni att det på högskoleutbildningar inom områden som miljö och naturresurser går dubbelt så många kvinnor som män? Nej, det vet ni inte, för den bilden av kvinnor ges inte. Vet ni att kvinnors erfarenheter helt saknas i samhällsplaneringen i dag? Ja, det vet ni förmodligen. Det framgår med förkrossande tydlighet om man försöker ta sig ned till Centralen härifrån. Men vet ni att det nu finns en strategi för resursmobilisering framtagen för att kunna få in kvinnors erfarenhet när det gäller regional tillväxt, villkor och möjligheter - rita om kartan, helt enkelt? Jag tror att det är få som vet om det i dag. Det stämmer nämligen inte med den allra vanligaste bilden av kvinnan - kvinnan som offer. Slutligen, fru talman, vill jag säga ett ord om den bild av kvinnan som Kvinnomaktsutredningen ger. Jag påstår att dessa 13 volymer på ett mycket tydligt sätt eliminerar bilden av det jämställda Sverige, även om nu Martin Nilsson politiskt vill någonting annat. I tidningen Ny Kvinnokraft sammanfattas utredningsresultaten med några strecksatser: - Sverige är inte ett jämställt land. - Arbetslivet fungerar inte rationellt. Könskvotering är vanlig - inom parentes sagt alltid till männens fördel. - Män är som korkar - de flyter alltid upp. - Det är bättre att satsa på könsbyte än på utbildning. - Offentliga sektorn exploaterar kvinnor. Den bilden av kvinnan vill jag förstärka med en kort information om att svenska företag styrs av män - 97 % av ledamöter i börsnoterade företags styrelser är män, och det finns en kvinna som vd bland 229 Jag påstår att bilden av kvinnan bidrar till hur kvinnors kompetens tas till vara i samhällsbygget, hur vi tar för oss och hur vi blir mottagna. Och så anser arbetsmarknadsutskottet att ingenting behöver göras just nu. Suck! För att nu inte Martin Nilsson skall resa sig och säga att jag är generell och dömer ut för mycket vill jag bara säga att det i dagens Aftonbladet finns 32 bilder av män, 5 av kvinnor och 7 blandade. I Expressen finns det 45 bilder av män, 21 av kvinnor och 9 blandade. Då har jag inte räknat med sporten. Sedan kan vi diskutera hur vi finns med på de bilderna, men nu har min taletid gått ut. Tack!
Fru talman! Jag tycker att Ewa Larsson gör en riktig analys när hon säger att Kvinnomaktsutredningen visar att Sverige inte är ett jämställt land. Jag tror inte heller att någon har påstått det. I mitt inledningsanförande hävdade jag behovet av att se att kvinnor systematiskt är underordnade i samhället. På den punkten tror jag inte att vi är oeniga. Det som vi behöver diskutera är takten och i vilken mån man skall ingripa med olika politiska styrmedel. Här är det möjligen så att Ewa Larsson och Miljöpartiet företräder en mer interventionistisk syn när det gäller medierna än vad vi socialdemokrater gör, dvs. att staten skall ingripa mer i medierna. Det är ju en diskussion som kan tas. Det är bara att konstatera att de åtgärder som Ewa Larsson eventuellt skulle vilja ha genomförda inte är gjorda, delvis beroende på ett politiskt val. Vi försöker att uppfylla FN-dokumentet, och jag tror att vi på väldigt många områden har gjort det. Sverige har också gjort en redovisning av vad som har gjorts med anledning av Pekingkonferensen. Det är dock riktigt som Ewa Larsson säger: Konkreta åtgärder kring medierna och jämställdheten i medierna är någonting som vi får diskutera. Vi tror mycket på en diskussion med medierna, en dialog kring vem som syns och de bilder och stereotyper som ges i medierna. Att det är som Ewa Larsson säger är riktigt, men frågan är vad man skall göra åt det och vad som är statens roll. Det är en viktig diskussion att ta.
Fru talman! Det som Sverige har åtagit sig att göra är ju att uppmuntra till självsanering. Då säger arbetsmarknadsutskottet att ingenting behöver göras just nu, och det är jag mycket kritisk till. Ett tips är att aktivt arbeta i den riktning som Martin själv nu anger, nämligen att diskutera. Om ni bestämde er för att alla era ministrar under ett halvår vid varje tillfälle när de träffar medier, håller föredrag eller på något sätt är ute bland människor avslutar med en liten information om hur bilden av kvinnan i dag ser ut - så att vi kan dra upp rullgardinen och alla kan se det här, till att börja med - tror jag att vi kommer väldigt långt.

Fru talman! Jag skall uppta kammarens tid med en detalj i det som kammaren nu har debatterat en längre stund. För drygt en månad sedan fick jag en motion i min hand som hette A8, en moderat motion på propositionen Kvinnofrid. Jag skall inte säga att jag läser alla motioner som produceras i detta hus, men dem som rör arbetsmarknad och en del andra områden som jag känner särskilt intresse för försöker jag att åtminstone översiktligt ta mig igenom. När jag läser den här moderata motionen måste jag säga att jag blir mörkrädd. Dessvärre kan jag också konstatera att den minst sagt uppseendeväckande formuleringen också delvis återfinns i reservation nr 1. Vad är det då Moderaterna säger? Det jag nu tänker prata om handlar om sexuella trakasserier. Jo, man påstår i sin motion och i reservationen att det inte handlar om något maktperspektiv utan att det är "fråga om vanlig mänsklig obetänksamhet eller drummelaktighet". Detta säger Moderaterna i en kommittémotion i fråga om en grupp som är utsatt och utnyttjad och om en företeelse som uppskattas beröra 40 000 personer per år, såsom vi tidigare har hört här. Det var någon som för en stund sedan undrade om det var tillräckligt många för att man skulle försöka göra något åt problemet. Jag blir rädd därför att det här förhållningssättet ger uttryck för en tillåtande, ursäktande och överslätande uppfattning om sexuella trakasserier och i förhållande till utsatta och utnyttjade människor, oftast kvinnor. Jag tycker också att det är oansvarigt att uttrycka sig på det här sättet eftersom det sänder signaler. Vi har pratat ganska mycket om signaler här, och detta sänder också signaler. Det sänder signaler om att det inte är så farligt. Man behöver inte ta itu med detta. Det kan väl få passera. Ingen skall ägna särskilt ansvar och särskild tid åt det här. Vad jag ser i den här bilden är ett moderat förhållningssätt inte enbart till kvinnor i arbetslivet utan också till arbetslivet över huvud taget. För vem är det som bestämmer på arbetsplatsen? Jag vet att det förekommer att moderater reser landet runt och läser sagor om att det är facket som bestämmer. Men jag och andra som har 25-30 års erfarenhet av arbetslivet vet att det är arbetsgivarna som bestämmer på arbetsplatserna. Därav följer också att det måste vara arbetsgivarna som har möjlighet att ta itu med de misshälligheter som råder på arbetsplatserna. Detta fritar inte någon enskild från ansvar, men det är inte alltid så lätt för den enskilde att ta itu med övergrepp och övertramp. Många har en mycket utsatt situation på arbetsmarknaden i dag. Vi kunde också tidigare höra att Christel Anderberg tyckte att man kunde fixa detta med avtal. Det är litet trist att Christel Anderberg inte är kvar i kammaren, därför att då skulle jag ha frågat henne hur moderaterna vill ha det. Man har ju i andra motioner talat om att man inte tycker om kollektivavtal. Skall då enskilda löntagare träffa avtal om att det inte får förekomma sexuella trakasserier på arbetsplatserna? Någon moderat kanske vid lämpligt tillfälle kan ge mig svar på den frågan. I år är det också valår. Vi kan i den här kammaren se att gränsen är helt klar mellan de partier som tycker att jämställdhet har en hög prioritet och att sexuella trakasserier med alla till buds stående medel skall bekämpas och de som inte tycker det. Det är en tydlig gränsdragning. Det finns ett parti som inte tycker att detta är en angelägen fråga, det är Moderaterna. Andra partier, med några små skiftningar, tycker att detta är en viktig fråga.

Jag tycker att alla bör besinna moderaternas förhållningssätt när man står inför ett avgörande i det kommande valet. Fru talman! Med detta mitt inlägg vill jag också säga att jag självklart stöder utskottets hemställan i dess helhet.

Fru talman! Låt mig inledningsvis bara instämma i det Hans Andersson sade om att det är två mycket viktiga internationella överenskommelser som vi nu skall godkänna, den reviderade sociala stadgan och tilläggsprotokollet. Det är faktiskt så att den sociala stadgan är den näst viktigaste av Europarådets konventioner. Den viktigaste rör frågan om de mänskliga rättigheterna. Tillsammans med tilläggsprotokollet garanterar den sociala stadgan vissa grundläggande ekonomiska och sociala rättigheter i medlemsländerna. Tidigare innehöll stadgan 19 artiklar, det finns nu 31 stycken. Här finns olika rättigheter reglerade som rör arbetet. Det rör rätt till skäliga arbetsvillkor, förenings och förhandlingsrätt och liknande saker, men också frågor om rätt till social trygghet, rätt till social och medicinsk hjälp och även skydd för vissa särskilda grupper som barn, äldre och handikappade. I detta sammanhang tycker jag att det också finns anledning att påminna om att Europarådet har genomgått en ganska stor förändring under de senaste åtta åren. Bakgrunden är naturligtvis Berlinmurens fall och de många ansökningar som då kom till Europarådet om medlemskap från de f.d. öststaterna. Sedan 1990 har vi fått 16 nya medlemsländer i Europarådet. Vi är nu 40 medlemsländer i den här gemenskapen. Till detta kommer ytterligare 5 stycken ansökningar från länder som vill bli medlemmar och vi har 4 stycken med gäststatus. Gäststatus handlar om att ge eventuella medlemsländer insyn i Europarådets arbete och att även förbereda dem för de krav som ett medlemskap formellt ställer, dvs. respekt för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Det senaste landet som sökte medlemskap var Förbundsrepubliken Jugoslavien. Vårt senaste medlemsland är Ryssland. Organisationen har genom sina olika samarbetsorgan oerhört stora möjligheter att både inleda och fördjupa ett samarbete med just de forna öststaterna och framför allt främja den demokratiska utvecklingen som pågår i dessa länder. Den reviderade sociala stadgan är en oerhört viktig del i det arbete som pågår. Detta är en ständigt pågående process i Europarådets arbete där de olika medlemsländernas åtaganden ständigt är föremål för en fortlöpande uppföljning, återrapportering och diskussion. Det gäller inte bara de nya medlemsländerna. Det gäller även de s.k. gamla länderna. Ett land som Sverige är ett sådant exempel. Vi har i Sverige blivit utsatta för granskning och också fått en del påpekanden från Europarådet för en del brister som faktiskt finns i vårt land. Vi instämmer helt i ställningstagandet i betänkandet om att det internationella arbetet är oerhört viktigt för att stärka de ekonomiska och sociala rättigheterna. Detta bör ges hög prioritet i vårt arbete. Det kan vi göra på olika sätt, bl.a. i FN och framför allt i arbetet i Tyvärr är arbetet i Europarådet inte tillräckligt mycket uppmärksammat och kanske inte tillräckligt mycket känt bland allmänheten. Tyvärr är arbetet inte tillräckligt känt i vare sig Sveriges riksdag eller bland regeringsorganens olika institutioner. Bakgrunden är att arbetet ofta blandas ihop med arbetet i Europeiska unionen. För länderna i Europa är Europarådet den arena som finns för mellanstatligt samarbete och för gemensam utveckling. Det finns i dag 40 medlemsländer. Det skall ställas mot Europaunionens 15 medlemsländer. Även om vi ser en utvidgning på gång inom den europeiska unionen, kommer ju Europarådet att under överskådlig tid framöver att vara det organ som innebär ett samarbete mellan länderna i Europa. Vi samarbetar kring viktiga frågor som demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Den reviderade stadgan kommer att ha stor betydelse för arbetet och utvecklingen i Central och Östeuropa. Man är där i färd med att omarbeta alla de system som fanns tidigare och formera något nytt efter de nya förhållanden som råder. Betänkandet innebär att vi godkänner i stort sett samtliga artiklar. Det finns några undantag. De som inte föreslås för godkännande är sådana som vi inte ansett förenliga med allmänt vedertagna uppfattningar i Sverige. Det rör dels tilläggsprotokollets artikel 2, dvs. andra nationella enskilda organisationers rätt till kollektivt klagomålsförfarande. Vi är i princip positiva till detta, Hans Andersson. Vi anser att de nationella organisationerna har en viktig roll att spela. Vi vet för litet om hur detta kommer att fungera. Vi har inte ett nationellt inflytande för hur detta skall se ut. Det finns all anledning att avvakta den praxis som kommer att utvecklas. Vi kan löpande avge en förklaring och ansluta oss till denna artikel om vi så skulle önska. När det gäller den förebyggande företagshälsovården delar jag den uppfattning som Hans Andersson har redogjort för, nämligen att det är viktigt att vi följer de internationella åtagandena. Men vi står just nu i begrepp att se över den förebyggande företagshälsovården. Det finns anledning att avvakta. Vi pekar i betänkandet på att vi förutsätter att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag om utformningen i framtiden av den förebyggande företagshälsovården.

Fru talman! Homosexuella kvinnor och män diskrimineras på flera sätt i svensk lagstiftning. Den kanske mest påfallande formen av särbehandling finns inom de bestämmelser som rör föräldraskapet. Enligt nu gällande lagstiftning kan endast ett gift, heterosexuellt par adoptera barn. Det är alltså på förhand uteslutet att ett homosexuellt par skall kunna adoptera barn. Det är inte ens möjligt med s.k. styvbarnsadoption, dvs. att en kvinna eller en man adopterar sin partners biologiska barn så att de tillsammans blir föräldrar i juridisk mening. Den viktiga skillnaden mellan heterosexuella och homosexuella sambor är att förstnämnda kategori alltid har möjlighet att ingå äktenskap och därmed få rätten att bli prövade som adoptivföräldrar. Men även ensamstående personer har möjlighet att adoptera barn. Här finns det inget hinder i lagen för att en homosexuell man eller kvinna skulle kunna komma i fråga som adoptivförälder. En fördomsfull och negativ syn på homosexuella som föräldrar har dock medfört att det aldrig har hänt att en öppet homosexuell person har fått godkännande som adoptivförälder. Enligt Vänsterpartiets uppfattning har ingen kvinna eller man rätt att adoptera barn. Adoptionslagen är inte en rättighetslagstiftning för vuxna utan en trygghetslagstiftning för barn. Beslut i ett adoptionsärende måste och skall därför alltid utgå från barnets bästa. Att svensk lagstiftning utestänger homosexuella från möjligheten att bli prövade som adoptivföräldrar handlar inte om hänsynen till barnens bästa utan om en negativ syn på homosexualitet och homosexuella. All forskning och alla mänskliga erfarenheter på området pekar på att en persons lämplighet som förälder har mycket litet att göra med huruvida föräldrarnas sexuella läggning är homo-, bi eller heterosexuell. Det är tvärtom på det sättet att den internationella forskning som finns på området visar att homosexuellas barn mår precis lika bra som andra barn. De utvecklas på precis samma sätt som andra barn, och de är inte heller mer mobbade. Barn till homosexuella tycker dessutom precis lika mycket om sina föräldrar som andra barn gör. Det centrala är om föräldern har kapacitet att ge barnet kärlek, trygghet och bekräftelse. Fru talman! I dag är det faktiskt tillåtet för homosexuella att skaffa barn. Det finns alltså ingen lag som förbjuder homosexuella att göra det. Och sanningen är att homosexuella har barn. Det finns ca 40 000 Det är viktigt att lagstiftningen tar hänsyn till detta faktum. Det är därför som jag med stor glädje konstaterar att ett enigt utskott står bakom kravet på en utredning om i första hand dessa barns rättsliga ställning. Utredningen skall också ta upp om de skillnader som finns mellan gifta par och par som lever i partnerskap är sakligt motiverade vad gäller möjligheterna till styvbarnsadoption. Därför yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande i den delen. Men i detta betänkande, fru talman, behandlas också några motioner som rör insemination för kvinnor som lever i registrerat partnerskap. Återigen påminner jag om att det inte finns någon lag som förbjuder homosexuella att skaffa barn. Därför har många lesbiska kvinnor låtit inseminera sig i hemmet eller rest utomlands till någon klinik för att få inseminationen utförd. Problemet med detta är ju att befruktningen ofta sker med sperma som inte är hiv-testad. Det finns alltså inga garantier för att sperman så att säga är frisk. Därmed utsätter kvinnan såväl sig själv som barnet för ett stort risktagande och i värsta fall också för en stor fara. Förutom etiska och medicinska skäl anser jag att lesbiska kvinnor som lever i parförhållanden inte skall diskrimineras jämfört med gifta par. Därför yrkar jag bifall till Miljöpartiets och Vänsterpartiets reservation i den delen.

Fru talman! I dag lägger vi fram ett betänkande som är ett utskottsinitiativ. Det är ett steg i rätt riktning vad gäller homosexuella i samhället i dag. Jag vill först reflektera litet grand över samhället. Jag läste i dag en artikel i Aftonbladet som visar hur företagen väljer när de nyanställer. De säger ja till män som är smala, snygga, friska, heterosexuella och mellan 30 och 39. Helst skall de också vara barnlösa icke-rökare. Man säger nej till kvinnor, fula, tjocka, homosexuella och rökare. De homosexuella får ett säkert nej av 11 % och ett troligt nej av 18 %, alltså på grund av den man älskar. Det här är något som präglar samhället i dag. Vi har en diskriminering av homosexuella. Det är sorgligt att riksdagen inte är redo att gå till handling i frågor som rör homosexuella. Vi borde faktiskt skämmas över den lagstiftning som finns som rör homosexuella, dvs. som rör de människor som är kära i en person av samma kön. Det gäller t.ex. frågan om grundlagsskydd för homosexuella. På grund av regeringens handlingsförlamning måste man nu vänta till senast år 2002 för att komma någon vart. Och det är en skam. Vad skall jag säga till de anhöriga till de personer som har dödats i Sverige - mer än 27 personer under de senaste tio åren - för att de är homosexuella? De har dödats på grund av den de älskar. Vad skall jag säga till den personen? Vi tänker inte införa homosexuella i lagstiftningen om hets mot folkgrupp. Varför? Hur skall jag motivera detta? Jag tycker att den politik vi har är en skam för Sverige. Debatten och beslutet kring homosexuellas rätt att adoptera barn måste naturligtvis grundas på hur man skapar största möjliga trygghet för barnen. Men i dag lever ungefär 40 000 barn i homosexuella familjer. Det är en verklighet i Sverige i dag. Och dessa barn har inte samma rättsskydd som andra barn därför att vi har en diskriminering av homosexuella i det svenska samhället och i den svenska lagen. Partnerskapslagen var den första lagen som uttryckligen förbjuder homosexuella att adoptera barn. Det betyder att om man lever ett liv som öppen homosexuell och ingår partnerskap har man inte rätt att adoptera barn. Men om man döljer sin sexuella läggningar har man faktiskt enligt lagen, om inte myndigheten kommer på det, rätt att adoptera barn. Det är en absurd situation, och man tar inte hänsyn till barnens bästa. Jag är ändå glad att lagutskottet och riksdagen i dag går längre än Justitiedepartementet, dvs. att man efter Socialdemokraternas kongressbeslut om att man ville ha en utredning om homosexuellas barn tar detta initiativ. Justitieministern har själv sagt till RFSL och andra att man inte har råd att göra en sådan utredning. Det handlar om prioriteringar. Att ta bort förtryck i det svenska samhället och att se till barnens bästa är ingenting som man kan eller borde prioritera bort. Jag stöder alltså tillsättandet av en utredning, eftersom det är ett steg på vägen. Men jag hoppas att frågan inte begravs i pappersexerciser och byråkrati och att utredningen sker snabbt. Adoptionslagarna tillkom 1917 i ett samhälle då homosexuella var något som var abnormt. Man var sjuk om man var homosexuell. Man skulle inte ha barn utanför äktenskapet, eftersom det var en skam. Vi har i dag en debattör, Chatrine Pålson från Kristdemokraterna, som vill tillbaka till 1917 och de värderingar som då rådde, värderingar som förtryckte och skadade de allra flesta, värderingar som inte längre speglar det svenska samhället. Chatrine Pålsson säger att det är för barnens bästa. En av de intressanta sakerna som hon sade i dagens tidning var att barn i homosexuella familjer skulle utsättas för stora påfrestningar från omvärlden och att vi just därför inte kan tillsätta en sådan utredning, för barnens bästa. Men barn lever i dag i homosexuella familjer. Vill Chatrine Pålsson att dessa barn skall omhändertas av samhället? Med Chatrine Pålssons argumentation - den är farlig - skulle t.ex. människor med invandrarbakgrund stämplas som olämpliga föräldrar. Ensamstående kvinnor skulle kunna stämplas som olämpliga föräldrar. Antirasister, som utsätts för våld, skulle kunna stämplas som olämpliga föräldrar. Det är en argumentation som är farlig. Fördomar mot en samhällsgrupp får inte användas som ett skäl för att behandla den gruppen sämre. En annan debattör i dag, socialdemokraten Anders Ygeman, säger i dag i Dagens Nyheter: Varför skall de tiotusentals barn som bor hos homosexuella föräldrar inte ges ett rättsskydd som alla andra barn? Den frågan ställer jag också. Jag hade hoppats att vi under denna mandatperiod skulle komma längre än till denna utredning. I samband med betänkandet behandlas även motioner från allmänna motionstiden om bl.a. assisterad befruktning. Ett lesbiskt par som har ingått partnerskap har inte rätt att få assisterad befruktning. Det har däremot ett heterosexuellt par efter prövning. Den realitet som vi befinner oss i är att lesbiska par i dag söker sig utomlands för att kunna få assisterad befruktning. Det händer även att de hittar andra vägar, vägar som är farliga för dessa par och dessa barn, bl.a. samlag med en man, vilket är möjligt men också en obehaglig upplevelse för någon som är lesbisk, eller befruktning i hemmet. Detta är ingen bra situation. Det vore bra om även lesbiska par i dag skulle kunna få assisterad befruktning. Därför yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! Från Folkpartiet har vi i flera motioner tagit upp förhållandena för de barn som växer upp i homosexuella förhållanden. I det betänkande som nu föreligger har vi fått gehör för våra motioner. Det finns barn i dessa förhållanden i dag och deras förhållanden och deras rätt måste vi tillgodose. Barnens rättigheter får absolut inte vara avhängiga av i vilken typ av förhållande föräldern lever i. Vi har därför i våra motioner krävt en utredning, bl.a. om rättsskyddet för barnen. Det är därför som vi står bakom utskottets betänkande om att man utifrån barnets perspektiv ytterligare skall belysa den rättsliga situationen för de barn som växer upp i homosexuella familjer. Vi stöder också förslaget om att de frågeställningar som kan uppkomma med anledning av barnens förhållanden skall bli föremål för en förutsättningslös utredning, där olika aspekter på barnens behov och rättigheter ges en noggrann genomlysning. Att även möjligheterna till styvbarnsadoptioner ses över ser vi som viktigt. Den här frågan har nu diskuterats under ett antal år, och det är viktigt att den bli ordentligt belyst innan något beslut i någon riktning fattas. Fru talman! Jag vill bara ytterligare en gång betona att den här utredningen måste ske utifrån barnens behov och rättigheter och inte utifrån föräldrarnas behov och rättigheter. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka avslag under mom. 1 i utskottets hemställan. Jag vill berätta varför. Vi kan bara konstatera att frågan om homosexuellas rätt att adoptera barn återigen har aktualiserats. I samband med tillkomsten av partnerskapslagen för homosexuella, då jag själv var ledamot, var en av de tunga motargumenten att partnerskapslagen skulle följas av krav på rätt att adoptera barn. Mina invändningar viftades bort, och både socialdemokrater och folkpartister hävdade med kraft att detta inte skulle ske. Lagen om partnerskap är inte första steget utan steget, var det besked som jag fick. Nu närmar vi oss den situation som bl.a. jag och övriga kristdemokrater varnade för, då man är beredd att i varje fall tillsätta en utredning i frågan. Fru talman! I varje fråga som rör barnen, och det gäller naturligtvis även denna fråga, är det absolut nödvändigt att fråga vad som är det bästa för barnet. Det måste vara det grundläggande perspektivet. Låt oss klargöra och slå fast det självklara. Barn har i grunden rätt till båda sina föräldrar, och ett barn behöver både sin mamma och sin pappa. Ibland görs tankefelet att samhälleliga institutioner som äktenskap och adoption skulle vara till för att stärka de vuxna individernas självkänsla och självförverkligande. Så är det inte. Deras starka juridiska ställning motiveras främst av att skydda barnen och säkerställa deras bästa. Det bästa för ett barn är att växa upp med sina båda biologiska föräldrar. Fru talman! Givetvis vet vi att verkligheten många gånger är en annan än idealet. I sällsynta och olyckliga fall kan faktiskt båda föräldrarna vara olämpliga. När det därför av olika skäl inte går att låta barnet växa upp med båda föräldrarna måste så långt det är möjligt den naturliga familjesituationen efterliknas. Hela vår lagstiftning syftar till att stärka barnets rätt till båda föräldrarna. Det är därför som gemensam vårdnad vid skilsmässa nu kommer att bli regel. Det behövs alltså starka skäl för att frångå den regeln. När adoption blir aktuell måste för barnets skull så långt det är möjligt den naturliga och ideala familjesituationen efterliknas så att barnet får sitt behov av såväl manlig som kvinnlig förebild tillgodosett. Genom barnpsykologin vet vi hur viktiga de tidiga åren är för att utveckla en sund självbild och självkänsla och för att få sin könsidentitet utformad och bekräftad. Då kan det omöjligt vara i barnets intresse att berövas möjligheten till en naturlig identifikationsprocess. Fru talman! Yvonne Ruwaida angrep mig på en rad punkter. Jag vet att det ibland är svårt och jobbigt att ha respekt för andra människors synpunkter och grundläggande värderingar. De här signalerna om barnens situation är faktiskt inte enbart mina, utan Magnus Kihlström - han är barnpsykiatriker och har jobbat mycket i Socialstyrelsens vetenskapliga råd - har också bl.a. uttalat sig på samma sätt. Han har både erfarenhet och kompetens när det gäller det som han talar om. Jag hoppas att vi inte är oense om att ett barn behöver båda sina föräldrar och att det är väldigt viktigt att samhället i lagstiftningen så långt det över huvud taget är möjligt strävar efter detta. Jag tror att det i vissa frågor är viktigare än i andra att signalsystemen blir solklara. Självklart skall vi, när familjen av någon anledning inte orkar hålla ihop, göra det allra bästa för barnen i den situationen. Det gäller alla barn, alltså även barn till heterosexuella. Fru talman! Härmed vill jag tacka för ordet. Jag yrkar, som sagt, avslag beträffande mom.1 och nämnda utredning.

Fru talman! Ingen ifrågasätter barns rätt till sin mamma och pappa. Jag och övriga i Miljöpartiet var med om att stärka detta med gemensam vårdnad. Här handlar det inte om att frånsäga barn deras rätt till mamma eller pappa. Först och främst handlar det om en utredning. Vi går inte så långt som jag tycker att man i dag borde, eller skulle kunna, gå. På Chatrine Pålsson låter det som att det inte finns barn i homosexuella familjer i dag, som att det inte är viktigt att se till att dessa barn får samma rättsskydd som andra barn. Den situationen verkar inte vara en del av Chatrine Pålssons verklighetsbild. Oavsett vad man kan tycka menar jag att man borde stödja en utredning som bara skall se till hur det egentligen ser ut. Att stödja en sådan utredning är att se till barns bästa. Jag tycker att Chatrine Pålsson faktiskt bortser från dessa barn när hon inte ens vill stödja en utredning. Det handlar inte om en utredning som säger vilket beslut det hela skall leda till. Det handlar i stället om en förutsättningslös utredning. Jag förstår faktiskt inte Chatrine Pålssons argumentation just på den punkten. Vidare tycker jag att Chatrine Pålsson bortser från de barn som finns och på något sätt vill negligera samma rättsskydd för dem. Jag tycker att det är beklagligt.
Fru talman! Jag vet - detta har jag tidigare nämnt - att det finns barn som i dag lever under nämnda förhållanden. Det finns också många barn som lever med en förälder, och då diskuteras inte vilken sexualitet vederbörande har. I alla de fallen behöver barnen ett bra omhändertagande dvs. att förmyndare utses osv. Det sköts ju via de sociala myndigheterna. Självklart skall alla de barnen få det stöd som de behöver. Det är dock inte ett argument för att lagstifta eller utreda om adoption eller styvbarnsadoption. Ja, vad är det då för farligt med att vara med i en utredning? Flera talare här har bekräftat glädjen över att en utredning kommer till stånd, vilket är ett steg i rätt riktning i de här frågorna, men jag och mitt parti vill inte ha adoption för homosexuella. Nästan dagligen i denna kammare händer det ju att vi av olika skäl avslår förslag om utredningar; många gånger därför att vi inte vill åt det hållet. Jag kan alltså inte förstå att detta skulle vara så konstigt. Det här är en grundläggande synpunkt som jag har och också står för.
Fru talman! Chatrine Pålsson säger att det inte skall bli någon adoption för homosexuella. Men det finns fall där barns - i det avseendet tycker jag att Chatrine Pålsson bortser från barnens bästa - ena eller båda föräldrar dör. Kanske är närstående släkting homosexuell. Närståendeadoption kan man i dag inte ens diskutera därför att lagstiftningen utesluter människor just på grund av deras sexuella läggning. I det här fallet vore närståendeadoption det bästa. Tycker inte Chatrine Pålsson också det? Chatrine Pålsson har anfört argument när det gäller detta med att homosexuella är olämpliga som föräldrar. Hon stämplar ungefär 20 000 par i Sverige, som är föräldrar, som olämpliga föräldrar. En annan fråga är att man säger att det finns fördomar mot den gruppen. Det är dock inte ett argument som enligt min mening över huvud taget kan användas. Att den gruppen är utsatt är inget argument för att säga att de här personerna är olämpliga. Det finns homosexuella som i dag är föräldrar. Det borde vara en självklarhet att pröva människors lämplighet som föräldrar eller vårdnadshavare men det skall inte ha med sexualiteten att göra. I stället handlar det om hur man är som förälder. Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet har studerat barn som växer upp med homosexuella föräldrar och visar, liksom andra psykologer gör, att det inte är familjeformen som har största betydelsen för barns utveckling. I stället handlar det just om hur barn uppfostras och vilket stöd man får i samhället. Chatrine Pålsson ger inte de här barnen något stöd.
Fru talman! Jag har aldrig någonsin yppat att homosexuella skulle vara sämre föräldrar. Jag har tvärtom sagt att det inte handlar om den saken. Mina ställningstaganden och argument grundas på barnens rätt. Detta är viktigt men det får jag nog säga många gånger för att det inte skall missförstås. Det handlar alltså inte om att homosexuella skulle vara sämre föräldrar. Vidare har jag aldrig sagt att en biologisk förälder som är homosexuell är olämplig. Det handlar i stället om grundläggande värden på en helt annan nivå. Jag ber Yvonne Ruwaida att inte missförstå mig på den punkten.
Fru talman! Jag måste haka på diskussionen och fråga Chatrine Pålsson varför Kristdemokraterna inte vill ge de tusentals barn till homosexuella föräldrar samma rättsliga ställning som andra barn. Varför vill ni diskriminera de här barnen? Det handlar faktiskt om diskriminering. Är det verkligen till barns bästa att man inte vill se till att de här barnen omfattas av samma lagstiftning som barn till heterosexuella? Här, Chatrine Pålsson, tycker jag att ni talar med kluven tunga. Min följdfråga måste bli: Tycker Chatrine Pålsson att det i lag skall vara förbjudet för homosexuella att skaffa barn?
Fru talman! Lagen är normativ. En lag som stiftas är normativ för värderingar. Det går inte att, och man skall inte heller, lagstifta om dessa saker. Vi människor har naturliga förutsättningar för olika saker. Men hitintills har vårt land, tillika i stort sett alla länder i världen, haft som princip barnens rätt. Det står i FN:s barnkonvention. Det viktiga är att barnens perspektiv någon gång får en framträdande position. När det gäller de barn som nu finns i de relationerna har jag redan sagt att det är viktigt att man ordnar för dem. Den stora krisen och svårigheten där är att de förlorat en förälder. Det är det som är det stora traumat. Det är inte det att de inte kan bli adopterade av homosexuella föräldrar, utan det är att familjen inte kunnat hållas ihop. Det är viktigt att man löser problemet för alla barn som lever så, även om det inte är fråga om homosexuella.
Fru talman! Jag måste säga att jag förstod mycket litet av det där. Chatrine Pålsson talar om traumat för de barn vars biologiska föräldrar går bort och som sedan lever i ett homosexuellt förhållande. Det får ordna sig på något sätt. Det skall inte vara en självklarhet att en homosexuell partner eller en lesbisk kvinna skall kunna adoptera det föräldralösa barnet. Det får ordna sig på något sätt. I tidigare inlägg har Chatrine Pålsson sagt att de får bli föremål för omhändertagande eller satta under förmyndare. Menar verkligen Chatrine Pålsson att dessa barn skulle flyttas till något familjehem och ryckas upp med sina rötter? Vad är det ni menar? Jag är oerhört förvånad. Jag fick inte heller svar på min fråga om Chatrine Pålsson och Kristdemokraterna anser att det i lag skall vara förbjudet för homosexuella att skaffa barn.
Fru talman! Jag har aldrig sagt att barn som har en homosexuell förälder skall omhändertas, aldrig någonsin. Men alla barn som förlorar en förälder får automatiskt en förmyndare. Det är så överallt därför att det är en trygghet för barnen, så också för de här barnen.
Fru talman! Jag känner mig osäker på om det är rätt mot barnet med en styvbarnsadoption i homosexuella förhållanden. Jag tror att det är väldigt många som känner så. Jag känner mig osäker på om vi tar till vara dessa barn rätt över huvud taget i samhället i dag. Det är därför som jag tycker att det är så viktigt att vi får en förutsättningslös utredning som belyser vad som är problemet, vad man kan göra, vad som är rätt gentemot barnet. Det är därför jag har svårt att förstå Chatrine Pålsson. Chatrine Pålsson är så rädd för?
Fru talman! Ja, Kerstin Heinemann, min rädsla ligger i att det här är ett nästa steg i processen för en adoption för homosexuella. Det är den rädsla jag har som följt frågan under många år. Jag vet att det finns många inom Kerstin Heinemanns parti som också vill ha det så.
Fru talman! Det var ett klart svar, att resultatet av en utredning skulle gå mot vad man tycker. Det kan faktiskt bli så att utredningens resultat passar kd alldeles perfekt. I de flesta partier har vi olika åsikter. En del har sina åsikter klara, andra vill ha frågorna mer belysta. Det är just det jag vill ha för att så småningom, när förslaget kommer till riksdagen, kunna ta rätt ställning och fatta rätt beslut som är bra för barnen.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen. Jag kan med glädje konstatera att de obscena gesterna tidigare från denna talarstol med väljarnas hjälp numera förpassats till kammarens läktare. Jag vill också tacka lagutskottets samtliga ledamöter för det konstruktiva klimat som råder i utskottet och att vi över alla parti och blockgränser har kunnat enas i dessa viktiga frågor. Det här betänkandet handlar om barn, och det är viktigt att komma ihåg att det är barnen vi diskuterar och att det är barnens behov som måste avgöra. För att leva upp till FN:s barnkonvention måste vi vid varje tillfälle sätta barnens önskemål i fokus. Lagutskottet har med barnens bästa för ögonen behandlat motionerna om homosexuella och barn. I en enda fråga har utskottet varit oenigt. Det rör homosexuellas möjlighet till assisterad befruktning. Där vill utskottet avvakta Socialstyrelsens utvärdering av de möjligheter till assisterad befruktning som i dag finns. Utskottet menar att det knappast gagnar barnens bästa att innan utvärderingen skett utvidga kretsen som skulle ges möjlighet till assisterad befruktning. Fru talman! I övriga delar levererar utskottet ett enigt betänkande. Utskottet har med barnens bästa för ögonen och i total enighet föreslagit en utredning om barn och homosexuella. Utredningen skall ske ur barnens perspektiv, och utredningen skall belysa den rättsliga situationen för de barn som växer upp i homosexuella familjer. Jag skulle här vilja citera Jesus när han i Matteusevangeliet 18 kapitlet 10 versen talar om ett barn han kallat till sig: "Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte." I dag lever tiotusentals barn i homosexuella familjer. Dessa lever under andra juridiska regler än de som växer upp i heterosexuella familjer. Utredningen skall undersöka om dessa skillnader är sakligt motiverade och om lagstiftningen med Jesu ord "inte föraktar någon enda av dessa små". Fru talman! Om vi menar allvar när vi talar om barnens bästa är det en självklarhet att utreda denna fråga. Det är glädjande att ett enigt utskott klarat att sätta barnen i fokus och sätta barnen i främsta rummet. Hur någon på fullt allvar kan hävda att inte utreda dessa barns rättstrygghet skulle kunna gynna barnen är för mig en gåta. Jag tror att gåtans lösning står att finna i ideologiska blockeringar. Så här skriver Roger Fransson, anställd av Kristdemokraterna som politisk sekreterare i Uppsala i Kristdemokraternas egen tidning Kristdemokraten: "Dessutom föreskriver vår kristet etiska grund en skepsis till en homosexuell livsstil, vilken vi onödan inte vill utsätta våra barn för. Dessutom är den vetenskapliga grunden för att homosexualiteten skulle vara normal mycket svag. Till exempel har Charles W. Socarides framlagt teorin att homosexualitet är en pre-oidipal störning." Det är en i raden av obskyra yttranden från kristdemokrater runt om i landet. Det är mot denna bakgrund vi skall se Kristdemokraternas styvnackade motstånd mot den utredning alla andra partier i Sveriges riksdag ställt sig bakom. I stället för att sätta barnen i främsta rummet ställer Kristdemokraterna sina egna ideologiska irrfärder i centrum. Det är ledsamt och beklämmande. Jag yrkar åter bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Fru talman! Vi fick höra vad Jesus tyckte, men inte vad den socialdemokratiska kongressen tyckte. Jag kan med glädje berätta att på Miljöpartiets kongress beslutade vi att ta bort all diskriminering av homosexuella i all lagstiftning, inklusive sådan lagstiftning som partnerskapslagen och adoptionslagen. Anders Ygeman undrade om skillnaden i rättsläget för dessa barn var sakligt motiverat. Det skall man tydligen se över. Men vad anser Anders Ygeman och socialdemokraterna? Är skillnaderna i rättsläget för dessa barn sakligt motiverat?
Fru talman! Till att börja med kan jag säga att om Yvonne Ruwaida vill diskutera s-kongressen eller påverka den vill jag förorda att hon byter parti. Då kan också hon säkert bli vald som ombud på den socialdemokratiska partikongressen. När det gäller sakläget tycker jag att vi skall överlåta det åt utredningen. Jag vill varken som Yvonne Ruwaida slå fast en åsikt eller som Chatrine Pålsson slå fast en annan åsikt. Det skall bli mycket intressant att se vad utredningen kommer fram till. Jag ser med stor tillförsikt fram mot utredningens resultat.
Fru talman! I klartext säger Anders Ygeman att han inte tycker att skillnaderna är sakligt motiverade. Han tar inte avstånd från det. Han säger t.o.m. att det finns skillnader som borde vara sakligt motiverade, dvs. att vissa människor inte är lämpade som föräldrar t.ex. på grund av deras sexualitet. Det är det som Anders Ygeman indirekt säger när han här i plenisalen inte tar ställning till om skillnaderna i rättsläget är sakligt motiverade eller inte.
Fru talman! Jag tycker att Yvonne Ruwaida skall glädjas med det historiska beslut som riksdagen nu kommer att fatta. Det ställer Sverige i frontlinjen när det gäller att försvara homosexuellas rättigheter. Jag tycker att man försöker göra det bästa till det näst bästas fiende precis som centerungdomens ordförande ...

Fru talman! Det sista som Anders Ygeman sade var ju intressant: Den här utredningen kommer att ställa Sverige i frontlinjen när det gäller homosexuella och deras antidiskrimineringsfrågor. Då är farhågorna med att man skall se över detta med adoptionsfrågorna berättigade. Om det inte är så, Anders Ygeman, vill jag veta det i dag. Den här utredningen i anledning av alla motioner måste ju betyda att man gör en förutsättningslös utredning på dessa områden. För tre år sedan fanns det ingen politisk företrädare som här i kammaren sade det som sägs här nu. Då var man mån om att först få igenom partnerskapsförslaget, och man sade att det inte var aktuellt med adoption av barn. Vad är det som har ändrats under dessa tre år, eftersom det nu enligt Anders Ygeman är så befängt att tycka annorlunda än vad socialdemokraterna och majoriteten i utskottet tycker. Sedan tycker jag att det är bra att Anders Ygeman läser Bibeln. Gör det mera!
Fru talman! Chatrine Pålsson frågade mig vad som hade förändrats. Det är mycket i världen som förändras och med världen förändras politiken. Jag tycker att det vore bra om kds tog konsekvenserna av detta även på andra politikområden. Jag använder ordet "rättigheter" och inte begreppet "antidiskrimineringslagstiftning". Lagutskottet har konstaterat att det finns rättsolikheter, och dem vill vi nu utreda. Jag tror att det är den rätta vägen att gå. I motsats till Chatrine Pålsson är jag inte orolig för resultatet av en utredning eller att den skulle komma fram till ett annat resultat än vad jag önskar. Jag tror nämligen att man, om man gör en förutsättningslös utredning, kan komma fram till mycket bra saker.
Fru talman! Givetvis skall vi utvecklas och förändras. Som kanske Anders Ygeman har sett har vi bytt partinamn. Vi heter numera Kristdemokraterna. Vi utvecklas också, och det hoppas jag att också Anders Ygeman kan göra.
Fru talman! Fortsätt med det, men jag hade hoppats på något större förändringar av kristdemokraternas politik än ett skyltbyte. Men jag får återkomma till den diskussionen.

Fru talman! Jag har arbetat för homosexuellas rättigheter under många år. Jag tycker att det är viktigt att de får samma rättigheter som alla andra i samhället. Jag stöder också naturligtvis en utredning i det här fallet. Men jag har några tillägg som jag ändå vill göra. Att få vårdnaden om ett barn är en sak och att adoptera ett barn är en annan sak. Det finns naturligtvis inget skäl för att inte en homosexuell skall kunna få vårdnad om ett barn. Men det finns några skäl som jag har emot adoption - därmed inte sagt att jag inte kommer att rösta emot det. Om man skiljer sig och ingår ett nytt förhållande är det oerhört ovanligt att barnen från det föregående förhållandet adopteras. Varför gör man inte det? Jo, för att barnen har rätt till den andra biologiska föräldern. Och varför skulle det vara annorlunda när det gäller barn till homosexuella? De har möjligen ett ännu större behov av att träffa den andra föräldern av ett annat kön och få en förebild av det könet. Det är väldigt viktigt att detta kommer med i bilden. Sedan tycker inte jag alltid att det är världens största lycka att leva i en hel familj. Det är så många barn som far illa i familjer. Om alla barn på jorden hade en vuxen, en förälder, som brydde sig om dem skulle världen se helt annorlunda ut. Jag tycker alltså inte att det är självklart att en familj alltid skall vara det bästa. När det gäller utländska adoptioner blir det flera länder som drar sig ur adoption till Sverige om de ser att vi godkänner homosexuella som adoptionsföräldrar. Javisst, det är en fördom. Men trots det finns det ett stort behov för barn i andra länder att få ett hem och gärna i Sverige. Om dessa länder ytterligare sätter sig emot att deras barn adopteras till Sverige får vi ändå ta detta på allvar. Jag vet ju hur det är. Jag tycker att man skall ha rätt att träffa sin biologiska förälder. Jag har sett ett lesbiskt par där mamman inte hade någon artificiell insemination. Hon hade skaffat sig ett barn på naturligt sätt. Då frågade man det paret: Kommer barnet att få träffa sin biologiska pappa? Aldrig i livet, svarade paret, därför att vi är redan två. Det skälet får mig att baxna. Det finns människor även i heterosexuella förhållanden som förvägrar barnet att träffa den andra föräldern, även om det inte alls är någon våldsam person. Det här är allvarligt. Detta är ingen enkel sak. Jag tror att den behöver utredas ordentligt av en parlamentariskt tillsatt utredning. Det finns alltså skäl som talar emot en adoption, men därmed inte sagt att man vill diskriminera de homosexuella, vilket jag absolut inte vill göra. Det är ju inte på grund av för mycket kärlek som den här jorden är så dålig, det är på grund av för litet kärlek. Var kärleken uppenbarar sig har väl ingen som helst betydelse, utan det viktiga är att man får älska den som man älskar.

Fru talman! Jag känner ett behov av att kommentera detta med internationella adoptioner. Enligt min uppfattning håller inte Ragnhilds argument riktigt, därför att en internationell adoption kan ju bara genomföras om givarländernas och mottarländernas myndigheter är eniga om att ett visst barn skall adopteras av ett visst par. Därför har givarlandet möjlighet att kontrollera den som blir adoptivförälder. Jag menar att det inte finns några som helst rimliga skäl att tro att andra länder skulle upphöra att adoptera barn till svenska föräldrar bara av den anledningen att vi skulle ändra lagstiftningen.
Fru talman! Många av oss har talat om just barns osäkerhet om de skall få behålla sina föräldrar. Likaväl som i homosexuella förhållanden kan det hända att föräldrar till ett adopterat barn dör. Så resonerar man i en del av givarländerna. Man vet ju inte om barnet hamnar hos ett homosexuellt par, vilket jag inte tycker är någon olycka. Men jag talar om ländernas inställning. Det här har jag ganska stort underlag för. Det är nog faktiskt så, Tanja, att man inte vet hur det är ur dessa länders synpunkt. Jag tycker att det är enkelriktat och inte så bra. Det kan vara så att de säger: Nej, det här barnet kan trots allt hamna hos ett par som skiljer sig, varefter den ena föräldern inleder ett homosexuellt förhållande och barnet blir kvar där. Det kan hända att föräldrarna omkommer och andra besvärliga situationer. Man måste alltså tänka på många saker. Det är inte så enkelt.
Fru talman! I princip delar jag naturligtvis Ragnhild Pohankas uppfattning att man här måste väga in väldigt många aspekter. Men jag delar inte farhågan för att de internationella adoptionerna skulle minska eller t.o.m. upphöra, eftersom givarlandet skall komma överens med Sverige. Jag tror att Sverige intar en mycket pragmatisk hållning, för det handlar ju fortfarande om att man skall utreda om de blivande föräldrarna är bra. Både Ragnhild och jag är överens om att homosexuella par är precis lika bra föräldrar som jag tror att Ragnhild är och som jag tycker att jag är.

Fru talman! Efter att ha lyssnat på majoritetens företrädare Anders Ygeman, som var mycket tydlig i sitt huvudanförande när det gäller syftet med den utredning som lagutskottet har beställt, tänker jag inte ta upp kammarens tid för annat än att yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande 1997/98:LU28. Trots att ett antal andra talare har tolkat in mycket mer än vad som är skrivet i betänkandet, tolkar jag som moderat in precis bara det som står i betänkandet och inget annat. För oss moderater är barns bästa alltid en ledstjärna. Därför tycker vi att det är viktigt att man utreder hur de barn som vi vet redan bor i homosexuella parförhållanden har det. Därför yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! I det betänkande som kammaren skall debattera i dag finns ett stort antal olika pliktfrågor. Försvarsutskottet har samlat ihop dem i det här betänkandet. Många av de frågor som jag har tagit upp i motioner har hänskjutits av utskottet till den nyligen tillsatta Pliktutredningen. Det gäller bl.a. frågor om disciplinansvar, vapenfri tjänst och totalförsvarspliktiga med invandrarbakgrund. En sak som Pliktutredningen inte skall behandla rör ett avskaffande av pliktsystemet som sådant. Det tycker jag är synd. Jag tycker att de stora och genomgripande utredningarna som riksdagen tillsätter skall göra förutsättningslösa prövningar både av det system som vi har i dag och av olika system som kan tänkas bli aktuella i framtiden. Det är det som jag tycker är meningen med en utredning. Annars blir utredningar ett verktyg för att bekräfta en tes som någon vill driva. Jag har reserverat mig till förmån för att Pliktutredningen även skall analysera effekterna av ett avskaffande av pliktsystemet. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 1. Försvaret står inför många förändringar. Det är därför viktigt att man sammanfogar resultatet av Pliktutredningen - och då helst den genomgripande genomlysning som jag vill ha - med vad som är aktuellt på andra områden. Om det går riktigt till skall detta helst sammanfogas i en enhetlig bedömning av hur vi vill göra med vårt försvar. Frågan om det skall vara pliktsystem eller inte är då en viktig del. Vad är det då för argument som man får höra mot ett avskaffande av pliktsystemet? Ett av de vanligaste - för att inte säga det vanligaste - är att folkförankringen därigenom bibehålls. Det anger också utskottet i betänkandet som ett skäl till avslaget på Miljöpartiets motion. Enligt Miljöpartiets uppfattning är det en felaktig analys som ligger bakom detta. Förbättrad utbildningskvalitet, motivationshöjande åtgärder och undanröjande av orättvisor är mycket mer förtroendeskapande och effektivare än att utbilda största möjliga antal ungdomar. Det viktigaste ur motivations och effektivitetssynpunkt är dock något annat, nämligen att man utbildar för att möta hot som är relevanta. Vi behöver en relevant och adekvat utbildning. Utbildningssystemet bör ha en annan inriktning enligt min mening. Sammanfattningsvis tycker jag att det viktigaste är att slå fast att det är viktigare att fråga vad vi utbildar för och hur denna utbildning går till än att pressa igenom så många som möjligt genom ett pliktsystem. I dag är det ju inte heller så många som gör sin värnplikt, totalförsvarsplikt eller civilplikt. Vi har ju faktiskt i realiteten ingen allmän plikt i dag. Den är först och främst inte allmän eftersom den endast omfattar halva befolkningen. Kvinnor mönstrar frivilligt. Män som vill göra värnplikt nekas ofta och placeras i stället i utbildningsreserven. Just nu är det ungefär 40 % av männen i Sverige som genomför totalförsvarsplikt. Dessutom skall det bli ännu färre med anledning av de svarta hål som har uppdagats i Försvarsmaktens ekonomi. Det behandlas just nu av försvarsutskottet i andra propositioner. Samtidigt som allt detta sker och samtidigt som det är så få som genomför utbildningen kallar man tvångsmässigt in ungdomar som inte vill göra värnplikt. De som vill hamnar ofta i utbildningsreserven. De som vägrar trots att de blir inkallade döms fortfarande till fängelsestraff. Det innebär i realiteten att Sverige har samvetsfångar. Det tycker jag är oacceptabelt. Jag anser att totalvägran skall avkriminaliseras. Därför yrkar jag bifall till reservation 4, som tar upp den här saken. En annan viktig faktor att diskutera i en sådan här debatt är att en stor andel av dem som kallas in avgår under pliktjänstgöringstiden. Vi har alltså höga avgångstal. Dessutom, vilket man skulle kunna tycka är en paradox, har det gjorts undersökningar av försvarsviljan hos ungdomar. Det visar sig att efter det att man blivit inkallad, under tiden man gör sin pliktutbildning, minskar försvarsviljan och förtroendet för Försvarsmakten. Det här måste på något vis föranleda en diskussion och en debatt. Pliktutredningen måste enligt min mening titta på vad det är som gör detta. Vad drar vi då för slutsats från Miljöpartiets sida? Vi konstaterar att det är dags för ett nytt system som bygger på frivillighet kombinerad med motivation och meriter. Det är inte alls så att Miljöpartiet vill ha en yrkesarmé. Det är mycket viktigt att militären inte blir en separat maktfaktor i samhället. Det skall vi minska förutsättningarna för så mycket som möjligt. Miljöpartiet förordar därför en frivillig värntjänst i stället för den totalförsvarsplikt vi har i dag. Värntjänsten har vi diskuterat tidigare i kammaren. Jag vill bara kortfattat redogöra för det system som vi har arbetat fram. Värntjänsten skall vara anpassad till den vidgade hotbild som riksdagen tidigare har beslutat om. Värntjänsten skall vara öppen för både kvinnor och män. Den skall ge en relevant utbildning för att möta hot inom ramen för den vidgade hotbilden. Den innebär kortfattat att alla i riksdagen är överens om att man inte bara skall räkna stridsvagnar på andra sidan gränsen när man diskuterar säkerhetspolitiska hot. Man skall också se t.ex. på konsekvenserna av sociala och ekonomiska skillnader i och mellan stater, miljöutveckling och vattenbrist i världen. Man skall se till vad det kan bli för konflikter på grund av de här orsakerna. En konkret utbildningsmöjlighet som jag vill nämna här i dag i debatten och som Pliktutredningen naturligtvis måste diskutera är en internationell fredstjänst. Bl.a. Sveriges kristna råd har arbetat fram en utbildningsplan där man tar upp det här. Jag har motionerat om det här tillsammans med Hanna Zetterberg från Vänsterpartiet. Även andra enskilda ledamöter i riksdagen har motionerat med anledning av det här utmärkta förslaget. Jag utgår från att Pliktutredningen kommer att behandla förslaget. Fru talman! Betänkandet behandlar också frågan om rasism och främlingsfientlighet inom totalförsvaret. Det finns en reservation i betänkandet. Miljöpartiet har upprepade gånger ända sedan 1995 motionerat om frågan. Försvarsutskottet har i full enighet uttalat sig kraftfullt mot rasism och andra former av främlingsfientlighet. Vi har sagt att det aktivt måste motarbetas med alla de medel som är förenliga med vår demokrati och vårt rättsväsende. Utskottet har uttalat att den som med utgångspunkt i rasistiska eller främlingsfientliga handlingar eller beteenden visar sig uppenbart olämplig för sin tjänst självfallet med lagliga medel skall kunna skiljas från tjänsten. Utskottet skrev det här i ett betänkande för ett antal år sedan. Efter det har vi kunnat följa debatten i medierna om missförhållanden inom totalförsvaret och Försvarsmakten. Ett exempel som brukar tas upp är Marinkommando Väst. Man försökte hemförlova en rekryt på grund av hans kriminella förflutna och hans nazistiska sympatier. Totalförsvarets överklagandenämnd sade då att man inte alls kunde göra det därför att det inte fanns någon laglig grund för att förhindra värnpliktiga som försvaret inte vill ha. Rådet för insyn i Försvarsmakten har skrivit till regeringen. Jag citerar deras skrivelse: "Rådet har också fått information om fall av rasistiska åsikter hos enstaka soldater under grundutbildning och inom internationell tjänstgöring". Man konstaterade vidare att "gällande regelsystem inte fullt ut medger att olämplig anställd militär personal kan avstängas från sin verksamhetsutövning eller olämpliga värnpliktiga skiljas från sin utbildning". Rådet har föreslagit att regeringen initierar en översyn av bestämmelserna inom det här området. Vi har alltså kunnat konstatera att det finns ett behov av ändrad lagreglering. Det har regeringen hittills tyvärr inte konstaterat. Försvarsministern gav dock ganska nyligen Totalförsvarets pliktverk i uppgift att utreda hur man handskas med den här frågan. Men ett steg på rätt väg har nu i alla fall tagits. Det är anledningen till att jag inte yrkar bifall till den reservation i dagens betänkande som tar upp den här frågan. Så sent som i går biföll nämligen ett enigt utskott en motion som jag har skrivit med anledning av en proposition om behandling av personuppgifter om de totalförsvarspliktiga. Om riksdagen beslutar om detta den 12 maj innebär det att Pliktverket skall kunna få uppgifter om en person som har dömts för hets mot folkgrupp ur polisens s.k. belastningsregister. Försvarets pliktverk har i dag rätt att ur polisens register få uppgifter om vilka som dömts för våldsbrott, tillgreppsbrott, brott mot vapenlagen och narkotikabrott. Men man har alltså inte rätt att få uppgifter om dem som dömts för hets mot folkgrupp. Utskottet biföll enhälligt att så skall vara fallet numera. Det handlar alltså om att det ankommer på regeringen att införa en sådan regel i aktuell förordning om belastningsregister. Trots att det betänkande vi diskuterar inte tar något steg framåt just i frågan om rasism och främlingsfientlighet inom Försvarsmakten har det alltså hänt något som skickar ut en viktig signal i samhället, som jag ser det. Slutligen, fru talman, vill jag rikta mig direkt till mina meddebattörer i försvarsutskottet och ställa två frågor som jag hoppas att jag kan få svar på: 1. Vad anser du är den viktigaste faktorn för en stark folkförankring? 2. Anser du att pliktsystemet som det ser ut i dag är rättvist? Om inte, vad är de viktigaste sakerna som man måste ändra på?

Fru talman! Kristdemokraterna anser att försvaret skall grundas på allmän totalförsvarsplikt där alla tjänstepliktiga får en meningsfull och tydlig utbildning mot krigsuppgiften och som leder till krigsplacering inom totalförsvaret. Alla tjänstbara män och kvinnor skall ses som en resurs för totalförsvaret. Det är en stor tillgång, menar vi, med en bred uppslutning kring landets säkerhets och försvarspolitik, där var och en bidrar med sin kunskap och förmåga. Totalförsvarsplikten ökar insynen i försvaret och befäster dess folkliga förankring. I en konflikt finns det inga bättre soldater än de som försvarar gemensamma värden, sina landsmän och sin hembygd. Inställningen att vårt land är värt att försvaras får inte försvagas. Fru talman! Utskottet skriver att förutsättningarna för plikttjänstgöring har ändrats i en rad avseenden sedan lagen om totalförsvarsplikt beslutades och menar att det behövs en översyn av pliktsystemet med hänsyn till hur det fungerar i praktiken. Vi kristdemokrater håller med om detta men menar att den tillsatta parlamentariska Pliktutredningen bör ta ett helhetsgrepp och göra en bred och allsidig översyn av pliktsystemet bl.a. utifrån den debatt som har ägt rum i vårt land. I denna översyn måste pliktpersonalens totala situation vad gäller såväl den ekonomiska, sociala, arbetsmarknadsmässiga som studiesociala situationen ingå. Motiven för pliktutbildning, försvarsupplysning och information, uttagningsprinciper, orättviseaspekter, kompensationsansvar och förplägnadsansvar är några av de områden som vi tycker bör belysas. Pliktsystemet är en viktig del av vår försvarsprincip, och därför bör en reformering ske så att inte trovärdigheten för folkförsvaret undergrävs. Jag yrkar därför bifall till reservation 3 under mom. 4. Den som blivit uttagen till pliktutbildning får göra ekonomiska uppoffringar i jämförelse med den som hamnar i utbildningsreserven eller ej blir antagen till grundutbildning. I avvaktan på resultatet av den aviserade översynen föreslog kristdemokraterna därför att dagsersättningen borde höjas med 5 kr per dag, från nuvarande 40 kr per dag till 45 kr per dag. I vårt budgetförslag för utgiftsområde 6 hade vi avsatt 50 miljoner kronor för innevarande år. Fru talman! Genom 1996 års totalförsvarsbeslut ställde sig riksdagen bakom förslaget att totalförsvarspliktiga som utbildats med civilplikt frivilligt bör kunna ingå som en resurs vid civila internationella insatser. Efterfrågan på s.k. multifunktionella operationer har ökat, vilket innebär att fredlig konflikthantering kan få en viktig roll i internationell konfliktförebyggande verksamhet. Konfliktförebyggande insatser måste sättas in tidigt efter varningar om en annalkande konflikt. Metoder för att med icke-våld förändra en konfliktsituation borde därför finnas med som alternativ i den civilpliktsutbildning som bedrivs inom det svenska totalförsvaret. Utbildningen skulle vara en förberedelse och träning i civil fredstjänst, t.ex. i samarbete med svenska folkrörelser. Personal i civil fredstjänst skulle kunna utgöra ett viktigt stöd till lokala fredsbyggande och våldsförebyggande initiativ och fungera som opartiska observatörer och stödpersonal åt demokratins företrädare i känsliga konfliktsituationer. Europaparlamentet har betonat att det kommer att bli en angelägen uppgift att ta fram och vidareutveckla icke-militära metoder för att förebygga, begränsa och lösa konflikter och bl.a. angett möjligheten att upprätta en europeisk civil fredskår inom ramen för en gemensam säkerhetspolitik. Kristdemokraterna menar därför att en pliktutbildning i civil fredstjänst skulle kunna vara ett svenskt bidrag till en europeisk fredskår när det gäller att stödja humanitära åtgärder och stå till tjänst med olika förtroendeskapande åtgärder. Fru talman! Utskottet håller med om vikten av ett ökat internationellt engagemang för att med icke-våld kunna förebygga och förändra konflikter i positiv riktning och framhåller att metoder för fredlig konflikthantering behöver utvecklas liksom framtagandet av utbildningar. Jag är medveten om att enligt nuvarande lagstiftning skall uttagning med plikt endast ske för totalförsvarets behov och att ingen får tas ut med plikt för att utbildas för internationella uppdrag. I ett yttrande under mom. 5 har bl.a. kristdemokraterna redovisat sin hållning i denna fråga och utgått från att Pliktutredningen utreder möjligheterna att införa en internationell civil fredstjänst i civilpliktsutbildningen.

Fru talman! Jag tänker redogöra för de frågor som tas upp i den regeringsskrivelse som utgör underlag för dagens betänkande. Regeringen redovisar först resultatet av den försöksvisa utbildning om cirka tre månader som man efter rekrytering från hemvärnet frivilligt kan genomgå. Därefter kan vidareutbildning ske inom hemvärnet. I den försöksvisa utbildning som har pågått under 1997 och 1998 har sammanlagt bara 300 personer deltagit. Av de 10 000 som hade placerats i utbildningsreserven var det alltså bara 300 som anmälde intresse. Regeringen anser att tiden för det här försöket har varit för kort. Det finns t.ex. möjlighet att få utbildning på flera ställen. Man kommer att följa försöksverksamheten, eftersom man tycker att det är viktigt att rekryteringen till hemvärnet förbättras. Alla utskottsledamöter anser att frivilligorganisationerna är viktiga i totalförsvaret. Därefter görs en redovisning av hur många kvinnor som sedan lagen om totalförsvarsplikt trädde i kraft den 1 juli 1995 har skrivits in för värnplikt. Inte heller de är så många, nämligen 550. Av dem skrevs dock 225 in under det senaste inskrivningsåret, 1997. Det är alltså tydligt att det finns ett ökande intresse. Den nya pliktutredning som regeringen har tillsatt och som har börjat arbeta under namnet "1998 års pliktutredning" har fått i uppgift att särskilt utreda situationen för kvinnorna i pliktutbildning. Regeringen anför vidare att den har givit Statens räddningsverk i uppdrag att påbörja utbildningen av civila beredskapsstyrkor. De som det gäller kallas beredskapsmän - även om deras benämning borde ändras till beredskapspersonal - för kommunernas behov. Utbildningen har börjat vad gäller pliktpersonal för sociala uppgifter och för stabs och informationsuppgifter, och den skall fortsätta vad gäller teknisk verksamhet. ÖCB har fått i uppgift att undersöka möjligheten att utbilda till civila uppgifter inom miljöskydd under förhöjd beredskap och att skapa resurser på länsnivå. Myndigheterna skall redovisa det samlade behovet till kontrollstationen 1999. Flera av de motioner som behandlas i detta betänkande berör detta område. Pliktutredningen har också fått i uppdrag att utreda om pliktsystem skall kunna införas för tjänstgöring vid svåra påfrestningar på samhället i fred. När det gäller meritvärdering, som regeringen behandlar i sin skrivelse och som tas upp i flera motioner, har man inom Försvarsmakten utarbetat ett betygsformulär, som använts på prov. Det har visat sig fungera bra och används nu i verksamheten. Pliktutredningen har till uppgift att se över meritvärderingen i utbildningarna. Regeringens förslag om förbättrade förmåner för dem som skadats under sin plikttjänstgöring har redan antagits av riksdagen. Förmåner som utgår vid skada i tjänsten kan nu erhållas tidigare än vad som förut gällt. Vidare har begravningshjälpen för totalförsvarspliktiga som avlider under tjänstgöringen höjts från ett halvt till ett helt basbelopp. I flera motioner tar man upp frågan om de totalförsvarspliktigas förmåner i deras helhet. Detta ingår inte direkt i Pliktutredningens nuvarande uppgifter men kommer med säkerhet att beröras inom utredningens mycket omfattande översynsarbete. I betänkandet behandlas 21 motioner med 35 yrkanden med anknytning till totalförsvarsplikten. Regeringens beslut att tillsätta en utredning för att se över tillämpningen av totalförsvarspliktlagen, som trädde i kraft 1995, uppfattas i motionerna genomgående som positivt. Mycket har hänt under de år som lagen tillämpats. En översyn behövs och har också krävts av flera berörda instanser. Många av de förslag som tas upp i motionerna ingår i Pliktutredningens direktiv. I flera motioner berörs t.ex. disciplinansvar och rättsliga frågor. Disciplinansvaret skall ses över av Pliktutredningen. De flesta av motionernas förslag kommer, som sagt, att behandlas av utredningen. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga motioner. Eftersom jag fortfarande har litet taletid kvar, skulle jag vilja ta upp också de frågor som Annika Nordgren nyss reste. Hon ville först och främst avskaffa totalförsvarsplikten och tyckte att det var synd att man inte kunde utreda den frågan samtidigt som man nu ser över hela systemet. Jag vill peka på att detta helt enkelt beror på att det finns en stor enighet om att vi skall ha ett pliktsystem och en totalförsvarsplikt i det svenska försvaret. Annika Nordgren sitter själv med i utredningen och kan där ta upp dessa frågor, men jag vill peka på att anledningen till att detta inte ingår i direktiven är att det inte finns majoritet för det. Annika Nordgren vill att totalförsvarsvägran skall avkriminaliseras. Jag kan hålla med så till vida att jag tycker att det är onödigt med fängelsestraff. Denna fråga diskuterades redan i den förra pliktutredningen, och den kommer säkert upp igen. Jag tycker däremot inte att man helt skall ta bort sanktionerna. Vi har sanktioner inom totalförsvaret över huvud taget. Dessutom skall man tänka på att vi har en tjänsteplikt som gäller för alla i Sverige, både för svenskar och för utlänningar, från 16 till 70 års ålder. Det skulle vara ganska underligt om någon skulle få säga: Jag vill inte ställa upp på någonting, även om det skulle behövas. Jag tror inte att man är beredd att acceptera det utan vidare. Annika Nordgren tog också upp frågan om avhoppen från utbildningen och menade att intresset för utbildningen efter hand avtar. Det har gjorts undersökningar som visar detta, men det är inte något helt allmängiltigt. Detta ger dock självfallet signaler om att man måste se till att ha en utbildning som är så beskaffad att de unga människor som tar av sin tid för att få utbildningen också tycker att den känns meningsfull. Jag tycker att man skall kunna förvänta sig av Försvarsmakten att den kan tillhandahålla en sådan utbildning. Fredstjänst, inte minst i Svenska kyrkans regi och med dess utbildning, tror jag är en sådan sak som vi kommer att diskutera i Pliktutredningen. Det är nämligen viktigt att finna former för hur man också skall kunna ge andra än dem som gör militär värnplikt möjlighet att komma ut och hjälpa till internationellt. Det finns många uppgifter som behöver göras. Detta har vi lyft fram i utredningen, och jag tror säkert att vi skall kunna klara av det. När det gäller främlingsfientligheten är jag lika glad som Annika Nordgren för att vi var helt överens om att kräva att brottet hets mot folkgrupp skall tas in i det register som Pliktverket har tillgång till när det gör sin uttagning. Jag hoppas verkligen att vi får ett sådant beslut i riksdagen också. Frågan om olämpliga värnpliktiga, som är kriminella och som har visat sympatier för rasistiska organisationer osv., är något som vi har diskuterat ganska mycket. I dag har jag tagit reda på att regeringen bereder ett uppdrag till Försvarsmakten och Pliktverket att de skall redovisa hur de tillämpar de personkontroller som de har möjlighet att göra efter det att de fick utökade möjligheter 1996. Då fick de möjlighet att göra fler registerutdrag. Utifrån detta kommer man sedan att göra en redovisning eller ett förslag, som kommer att vara klart i augusti. Jag hoppas alltså att vi kan återkomma till detta.
Fru talman! Ja, det finns en bred enighet om Pliktutredningens fundament, dvs. plikten. Men det är mycket som det har funnits en ganska bred enighet om när det gäller försvarsfrågor och som har blåst omkull ganska rejält under den senaste tiden. Sedan har det lappats, lagats, pusslats, sytts och gjorts mycket saker för att få ihop resonemang och hur verkligheten ser ut. Det är inte alltid det går ihop. Förhoppningsvis kommer vi under nästa år att ta ett mer samlat grepp på Försvarsmakten och hur vi vill att den och totalförsvaret skall utvecklas. Då menar jag att det vore bra om vi hade ett underlag som belyser hur ett avskaffande av pliktsystemet skulle kunna se ut. Återigen vill jag betona att det inte är någon yrkesarmé som Miljöpartiet pratar om, utan det handlar om en utbildning som bygger på frivillighet och meriter. Den skall också ses som ett annorlunda koncept för hur försvaret skall utformas. Karin Wegestål nämnde meriter som en del av det som Pliktutredningen skall titta på. Det känns relevant att diskutera detta. Det är nämligen något som vi har pratat om många gånger. Gång på gång har vi slagit fast att man skall få en bra meritvärdering när man gör sin utbildning. Detta skulle fungera som en morot och göra att det hela känns mer relevant. Det händer inte så väldigt mycket, men det har bedrivits en del försöksverksamhet. Jag menar att detta är en av de delar som ger en viktig folklig förankring - man känner att utbildningen både är meriterande och känns relevant. Återigen vill jag ställa en fråga till Karin Wegestål, inte minst mot bakgrund av att den socialdemokratiska kongressen slog fast hösten 1997 att värnplikten skall återupprättas: Är det enligt socialdemokratin det viktigaste för folkförankringen hur många som utbildas, eller är det något annat? Och i så fall vad?
Fru talman! Det var många frågor på en gång. När det gäller utbildning av personal till totalförsvaret är det uppgifterna inom försvaret som man tas ut till som är det viktigaste. Vi har slagit fast att man inte skall utbilda fler än så många som kan krigsplaceras. Det är den målsättning som finns. Sedan kan man diskutera de uppgifter som finns eller som kommer att finnas. Vi har en kontrollstation 1999, där Försvarsberedningen skall ge ett underlag till en diskussion kring hur försvaret skall se ut med anledning av den omvärldsförändring som har skett. Därefter kommer man att kunna göra ett förslag till hur försvaret skall utformas. Detta skall göras inte minst med tanke på den vidgade hotbild som vi är överens om, och de uppgifter som kan komma att behövas i det sammanhanget.
Fru talman! Jag tolkar Karin Wegestål så att det är uppgifterna som är det viktigaste. Jag vet att ett fundament för Socialdemokraternas inriktning i den här frågan är hur man skall utbilda för krigsuppgiften. Om man tittar närmare på det hela ser man dock att vissa uppgifter som nu görs inom ramen för totalförsvarsplikten inte leder till en krigsplacering. Jag tänker på arbete i stall osv. Skall jag också tolka Karin Wegestål så att det är uppgifterna som är viktigast för folkförankringen? Jag är inte säker på att det är så. Jag menar att det viktigaste är att man anser att utbildningen är adekvat och relevant, och att utbildningen sker på ett sådant sätt att man också får civil dokumentation och civila meriter för det som man har lärt sig under sin utbildning. Inte minst måste man också utbilda för någonting som känns viktigt och meningsfullt. Ungdomar har kanske generellt sett en litet annorlunda syn på vad det är för hot som Sverige står inför och kan möta. Det är nog inte de stridsvagnar på andra sidan gränsen som jag pratade om förut, utan det är andra hot som känns relevanta att förebygga. Återigen frågar jag om det är uppgifterna som är viktiga för totalförsvarsförankringen, eller är det civil dokumentation, dvs. motivation och meriter? Kommer Karin Wegestål fram till det senare kanske man ändå skulle titta på hur en frivillig värntjänst skulle kunna se ut.
Fru talman! Jag tycker att det är två olika frågor som Annika Nordgren tar upp. För totalförsvaret är det nämligen viktigt att fylla de uppgifter man har, men för den enskilde är det naturligtvis lika viktigt att man får en rejäl utvärdering av de kunskaper man har skaffat sig och ett papper att visa upp. Det är ju en viktig utbildning som man får. Jag håller med Annika Nordgren om att det har varit väldigt svårt att komma fram med detta. Det har varit på gång väldigt länge, men nu har det i alla fall kommit så långt att man har kommit överens om ett betygsformulär som man har prövat, som man anser är bra och som man skall kunna använda. Det skall också kunna ge uppgifter om vad man är bra på. Det skall inte bara gälla de rent formella kunskaperna, utan också ledarskapsförmåga, kommunikation, hur man fungerar i grupp osv.

Fru talman! Att konstatera att pliktsystemet är i kris är inget särskilt kontroversiellt påstående. Krisen är ekonomisk, politisk och moralisk. Aktuella undersökningar visar att allt färre av de duktigaste bidrar till det nationella försvaret, men också att rekryteringen till officersyrkena och till hemvärnet sakta men säkert urholkas eftersom plikttjänstgöringen i dag är bas också för den rekryteringen. Ända sedan 1800-talets senaste år har den politiska enigheten i pliktfrågan varit tämligen stor - i det närmaste bedövande. Värnplikten och totalförsvarsplikten har medvetet höjts över partigränserna. Det beror enligt min uppfattning på två grundläggande förhållanden. Frågan är av långsiktig säkerhetspolitisk betydelse, och systemet fungerar dåligt om beslutsfattandet präglas av snabba ryck och stora skiftningar. Sist men inte minst innebär pliktsystemet också en mycket stor frihetsinskränkning för den enskilde medborgaren. När vi politiska beslutsfattare använder statens yttersta tvångsmakt, frihetsberövandet, och ianspråktar våra kanske allra dugligaste unga män krävs mycket starka motiv. Motiven bakom plikten måste vara oomtvistade. Om det har de politiska partierna varit överens, åtminstone fram till försvarsbeslutet Under 70 och 80-talen havererade den dåvarande tillämpningen av allmän värnplikt, som vi kallade det då. Genom låga anslag och ett krampaktigt fasthållande vid principen att alla skulle inkallas utbildade försvaret generationer av soldater till förband med alltmer föråldrad och nedsliten utrustning. Repetitionsutbildning genomfördes i allt mindre omfattning. Det var inte bara en farlig väg. Den var också helt felaktig, eftersom den ledde till ett sämre försvar med sämre förband och lägre motivation. Dessutom slukades pengar som kunde ha finansierat verklig värnkraft. År 1990 tillsattes den första pliktutredningen för att komma till rätta med problemen. Resultatet blev ett nytt pliktsystem och en sammanhållen totalsförsvarsplikt, som ersatte det gamla systemet. Grundprinciperna är ganska enkla: Värn och civilplikt skall bara grundas på behovet i krigsorganisationen eller fredstida beredskap. Fler skall inte utbildas än vad som behövs för att täcka detta behov, och utbildningstiden för varje enskild skall heller inte vara längre än vad som är nödvändigt för att denna skall kunna lösa sin uppgift. Men redan innan den nya lagen trätt i kraft, vilket den skulle göra den 1 juli 1995, gjorde socialdemokraterna - eller åtminstone regeringen - helt om i pliktfrågan. Den försvarspolitiskt oerfarne Thage Peterson styrde om regeringspolitiken så att plikten blev viktigare än behoven. Med ljus och lykta dammsögs hela totalförsvaret på möjliga, s.k. behov. Om uppgifterna hade någon relevans till andra satsningar i försvaret spelade då ingen roll. Plikt till varje pris - ju fler desto bättre! Det var det motto som präglade inventeringen. Men det hela gick ganska långsamt. Försvarsmakten kunde inte hitta något behov av korttidsutbildade för t.ex. bevakningsuppgifter, hur de än letade när de ställde detta mot andra behov. I de civila delarna av totalförsvaret visade sig också intresset vara mindre än väntat. Kommunernas behov skulle definieras i försvarsbeslutet 1996 och låg till grund för beslutet om utbildning av civila beredskapsmän. Det utlovades att definitionen av behoven skulle vara färdig bara några månader efter beslutet vi fattade i december 1996. Nu, ett år senare, är det ännu inte klarlagt vilka behov kommunerna har. Detta är egentligen en ren skandal - samtidigt tickar ju utbildningen av dessa beredskapsmän på och ökar dessutom i omfattning utan att behoven är klarlagda. 400 utbildades 1997, 800 utbildas nu i år och nästa år utbildas 1 600. Ännu vet ingen till vilken nytta. Det finns alltså kraftfulla skäl att helt ompröva den här utbildningen i samband med nästa års kontrollstation, som ju skall ompröva personalbehovet både på den civila och militära sidan, vilket Karin Den fråga vi som ansvarstagande politiker måste ställa oss är om den här utvecklingen på pliktområdet kan tillåtas fortsätta. Är det så viktigt att hålla liv i lagstridiga idéer från en svunnen tid att det motiverar en konfrontation i pliktfrågan? I stället för att drömma sig tillbaka till den tid då grundutbildning av alla unga män var både nödvändigt och självklart, bör vi värdera verkligheten. Är det verkligen rimligt att 10 000 unga människor varje år skall frihetsberövas i tre månader till föga nytta för att tillgodose det som jag skulle vilja beteckna som något av en ideologisk besatthet? Är det verkligen rimligt i dagens verklighet? Som jag ser det gäller det nu att rädda pliktsystemet genom en ny ordning, som av unga människor upplevs som rimlig och rättvis. Den kan komma att kosta mer. Sannolikt, men inte säkert, kommer färre att kallas in. Förändringar är nödvändiga för att inte pliktsystemet helt skall kollapsa. Det vore mycket allvarligt, eftersom det inte går att försvara Sverige med ett yrkesförsvar eller med ett frivilligt rekryterat försvar under överskådlig framtid. Folkförankringen kräver ett försvar som människor kan vara stolta över och känna som meningsfullt. En föga meningsfull pliktutbildning till halvdana soldater eller beredskapsmän med mycket diffusa behov bakom förankrar inte det svenska försvaret hos folket mer än t.ex. det danska systemet. Plikten är nödvändig, inte i första hand för folkförankringens skull utan för att klara behoven av tillräckligt många och tillräckligt bra medarbetare i det militära i det civila försvaret. Nuvarande försvarsminister, som inte är närvarande här, tycks i den allmänna debatten vara på väg att trampa fel i värnpliktsfrågan. Inget annat land i världen går mot ett större antal värnpliktiga. De som jag ser det hittills dåligt övertänkta idéerna som nyligen presenterades om att lansera en korttidsutbildning är det kanske tydligaste exemplet på detta feltrampande. Favorit i repris, kan man tycka om korttidsutbildningen, men här handlar det faktiskt inte om någon favorit. Korttidsutbildning av värnpliktiga räddar inte värnplikten, utan påskyndar tvärtom urholkningen och minskar respekten för systemet ytterligare. Det är som jag tidigare sade: Det är lätt att drömma sig tillbaka till den gamla tiden då nästan alla unga män gjorde sin värnplikt. Det var bra då, men det är inte möjligt nu. Den vägen är stängd. Det är varken ekonomiskt eller moraliskt försvarbart. Ofta hävdas att fler borde genomföra grundutbildning i rättvisans och folkförankringens namn, vilket jag antydde tidigare. Ytterligare ett argument är att det skulle underlätta upprustning i framtiden och på så sätt stödja den anpassningsdoktrin som vi hittills varit hjälpligt överens om. I det sista avseendet måste frågan bli: Varför genom en breddutbildning av många angripa det minsta problemet först, det som är lättast att ta igen? Värnpliktsutbildning på bredden utgör inte flaskhalsen i arbetet att skapa fler och bättre förband när det behövs. För bara några veckor sedan inledde den nytillsatta Pliktutredningen sitt arbete. Ingenstans i direktiven står det att grundprinciperna för pliktrekrytering i dagens lagstiftning skall frångås. Lagen bygger på plikt efter behov, att inte fler än nödvändigt skall tas ut och att utbildningstiden inte skall vara längre än vad som är nödvändigt för att uppgiften skall kunna lösas. Det är goda principer. Jag förutsätter att direktiven till utredningen och de tilläggsdirektiv som enligt uppgift skall presenteras i dagarna skall ses som ett försök av regeringen att återskapa den nationella enighet i pliktfrågorna som varit självklar i snart ett sekel. Från min utgångspunkt måste dagens uppenbara missbruk av framför allt civilplikten få ett slut. När vi använder statens tvångsmakt, som innebär att unga människors bästa tas ifrån individen och tillförs det gemensammas bästa, måste det politiska ansvaret enligt min mening också tas gemensamt. Vi som är svenska folkets valda ombud måste var och en kunna se dem som tas ut till rikets försvar i ögonen. Vi måste kunna säga till varje individ: Ja, du behövs, och vi har tillsammans sett till att du får den bästa utbildningen och den bästa utrustningen för att kunna lösa din uppgift, som ytterst kan handla om liv och död, både för den enskilda och för ett fritt Sverige. Denna i grunden moraliska fråga är den allra viktigaste för pliktsystemets framtid. Fru talman! I dagens betänkande hänvisar man i mångt och mycket till den pliktutredning som just påbörjat sitt arbete. Det gör man alldeles rätt i. Än finns tid att återskapa koncensus i pliktfrågorna, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan, inte minst för dess tydliga avslag på ett förslag om avskaffande av värnplikten.
Fru talman! Det sista var nästan nödvändigt. Jag tyckte faktiskt att Henrik Landerholm började i den andra ändan, så jag tänkte att jag skulle påminna honom om att vi faktiskt har en stor majoritet bakom en totalförsvarsplikt i Sverige. Men det kom ju och blev tydligare på slutet. Henrik Landerholm är missbelåten med Pliktutredningen och den totalförsvarspliktlag som kom fram genom den och som fungerat sedan 1995. Därför är det konstigt att han inte tycker att det är bra att man nu tillsatt en ny pliktutredning som skall se över det här. Det är väl rimligt att göra det? Vi vet alla att det funnits problem på detta område. Också jag skulle vilja nämna en försvarsminister som varit klåfingrig i det här sammanhanget. I diskussionen om hur man skulle ta ut ungdomar till totalförsvarsplikten, i synnerhet på den militära sidan, var det aldrig meningen att man i första hand skulle höja ribban och ta ut dem som Henrik Landerholm kallar de duktigaste i Sverige. Det var meningen att alla skulle kunna ha en uppgift, och att man skulle ta ut folk till de platser som behövde fyllas. Alla svenska ungdomar skulle kunna finna en uppgift. Nu har vi fått en ny sorteringsmaskin som vi egentligen inte hade tänkt oss. Därför är det bra att vi ändrar det nu.
Fru talman! Tvärtom! Lagen om totalförsvarsplikt, som började tillämpas den 1 juli 1995, är en mycket bra lag. Mitt parti stod fullständigt bakom den, och jag förutsätter att den är grunden också för den utredning som nu skall se över tillämpningen av totalförsvarsplikten. Det är en bra lag därför att den bygger på plikt efter behov. Den bygger på att ingen skall göra plikt längre tid än vad som behövs för att man skall kunna lösa sin uppgift. Den bygger på att inte fler skall tas ut än vad som går att relatera till behoven. Jag är inte missnöjd med lagen om totalförsvarsplikt. Tvärtom är den ett fundament. I den fanns också den prövning som Annika Nordgren diskuterade tidigare om yrkesförsvar kontra pliktrekrytering. När det gäller tidigare försvarsministrars eventuella övertramp kan jag bara konstatera att den nya lagen som reglerar detta gäller från den 1 juli 1995. Den började verka under den socialdemokratiska regeringens tid. Från mitten på 80-talet till mitten på 90-talet hade vi olyckligt nog en oreglerad urholkning av värnpliktssystemet där de politiska beslutsfattarna inte hade ledning i den lagstiftning som då fanns. Min fråga till Karin Wegestål är om hon fortfarande anser att de tre grundläggande principerna i lagen om totalförsvarsplikt alltjämt skall vara gällande eller om det finns skäl som gör att man skall gå ifrån de tre grundprinciperna, och då skulle jag gärna vilja att hon redovisade dem för kammaren också.
Fru talman! Jag kan svara ja direkt. Jag står bakom dessa tre grundprinciper. Men det finns saker som Henrik Landerholm och jag inte är överens om. Jag tycker t.ex. att det är väldigt viktigt att man har resurser som kan vara till hjälp i det civila samhället om man skulle råka ut för ett krig. Vi vet mycket väl att i de moderna krigen är det civilbefolkningen som råkar mest illa ut. Därför behövs det människor som kan finnas till hands för att skydda befolkningen, hjälpa dem till rätta, se till att det finns mat, se till att de får sjukvård och röja upp när hus rasar samman och människor blir begravda. Vi har en helt annan uppfattning om hur viktig den civila utbildningen är. Folk har länge frågat varför vi håller på med detta med stridsvagnar osv. som Annika Nordgren tog upp. Jag tror att vi behöver diskutera en helt annan typ av försvar. Jag tror att vi kommer att göra det med tanke på den situation som vi har nu. Då menar jag att det viktigaste är att man i stället har den materiel, den utbildning och de människor som behövs till en annan typ av försvar. Jag tycker inte att Moderata samlingspartiet brukar vara så särskilt radikalt när det gäller att tänka sig förändringar inom det militära försvaret.
Fru talman! Karin Wegestål tillvitar mig åsikter som jag inte har. I och med beslutet om lagen om totalförsvarsplikt konstaterade denna kammare i enighet att totalförsvarsplikten skall tillämpas såväl på det civila försvaret som på det militära försvaret. Personalbehov för det civila försvaret skall kunna lösas också genom grundutbildning. Det är inte det som är mitt problem. Om behoven tydligt går att definiera är det självklart att plikt även skall kunna tillämpas om det inte finns några andra sätt att lösa personalförsörjningsbehoven. Problemet är tillämpningen, Karin Wegestål. Problemet är att de civila beredskapsstyrkor som lanserades 1995 och realiserades 1996 inte har den stabila grund i behovsanalysen som gör att jag kan stå här på kammarens golv och säga: Ja, detta behövs. Anledningen till det är att utgångspunkten för att skapa dessa civila s.k. beredskapsstyrkor inte var behoven i sig utan behovet av så många utbildningsplatser som möjligt. Det är anledningen till att jag är tveksam. Min tveksamhet bygger inte ett ögonblick på att det inte skulle finnas anledning att stärka, förnya och modernisera det civila försvaret. Det behövs definitivt. Och också för att göra det var lagen om totalförsvarsplikt en milstolpe. Men för att detta skall vara ett transparent system där de politiska partierna skall kunna ha respekt för varandra krävs ju att behovsanalysen grundas på behoven. När jag berättar i denna kammare att de behov som enligt beslutet 1996 skulle vara definierade ett halvår senare ännu inte finns klarlagda, trots att utbildningen ökar år efter år, är det ett allvarligt memento också för Karin Wegestål och hennes partikamrater att tänka efter om det har varit behovet i sig eller behovet av antalet utbildningsplatser som har styrt införandet av den nya tremånadersutbildning som riksdagen fattade beslut om i december 1996.
Fru talman! Henrik Landerholm redogjorde här för en av de grundläggande principerna, nämligen att inte fler skall tas ut än vad som är nödvändigt. Men nu kan vi konstatera att man skall ta ut färre av ekonomiska skäl. Eller skall det tolkas så att vi tar ut färre för att man plötsligt, kanske på grund av de ekonomiska skälen, har upptäckt att behoven är mindre? Jag tycker att detta ganska tydligt visar att vi redan i dag har den här ryckigheten och de tvära kasten i beslutsfattande som jag tror Henrik Landerholm uttryckte det. Man grundar inte de olika besluten på någon genomgripande analys. Då kommer jag fram till att det vore värdefullt att, trots den breda politiska majoriteten, undersöka och förutsättningslöst diskutera i t.ex. Pliktutredningen hur ett avskaffande av pliktsystemet skulle kunna se ut och vad det får för effekter. Det är möjligt - man skall ju gå in i en sådan utredning med öppna ögon - att vi skulle komma fram till att det trots allt är så att man skall grunda detta på pliktsystemet. Det är så mycket som är i gungning. Man vill undvika framtida ryckighet, t.ex. att regeringen plötsligt aviserar att vi måste göra någonting helt annat och gör det utan att ha genomlyst det först. Jag tror att varken Moderaterna eller Miljöpartiet vill vara med om det. Varför inte granska även det här konceptet i Pliktutredningen, Henrik Landerholm?
Fru talman! Man kan ägna statsmakternas resurser till väldigt många olika saker. Men när man gör en analys av vad som känns meningsfullt att över huvud taget analysera, måste det ligga inom rimlighetens ramar eller som man sade i det militära: Det måste finnas med på måltavlan. En rent frivillig rekrytering till det svenska försvaret, såväl civilt som militärt, finns inte med inom överskådlig framtid, åtminstone med den målbild som jag har. Om vi konstaterar att det gäller för alla andra partier utom Miljöpartiet, är det uppenbarligen så att det inte känns som en fråga som behöver stå på dagordningen i dag. Dessutom är det ju så att frågan om pliktrekrytering eller yrkesförsvar eller kalla det frivillig rekrytering - ett frivilligt försvar blir ju en form av yrkesförsvar även om detta yrke utövas under en relativt kort period av den enskildes liv - togs ju upp och diskuterades ordentligt i den pliktutredning som satt 1990-1991. När det gäller de grundläggande faktorerna har ingenting förändrats, i alla fall enligt min uppfattning. Jag utesluter inte att vi med stora säkerhetspolitiska och militärtekniska förändringar i framtiden återigen måste ställa oss frågan om pliktrekrytering är det rimligaste sättet att försörja vårt försvar, men det betyder inte att frågan är akut för dagen. Vi är inte där i dag. Vi har så många problem med det existerande systemet som vi faktiskt bör ta tag i först. De handlar om tillämpningen av de grundvalar som vi definierade i lagen om totalförsvarsplikt. Det allvarliga just nu är att regeringen kanske säger en sak och gör en annan, dvs. folkförankringen i pliktens form är retoriskt det viktigaste i regeringens pliktpolitik. Å andra sidan används ju grundutbildningen som en budgetregulator. Resultatet har blivit att sedan 1994 är det i realiteten allt färre som har genomgått sin grundutbildning oavsett den retorik som har varit den officiella från de befattningshavare som har haft ansvaret på de här områdena.
Fru talman! Jag menar att det har skett stora säkerhetspolitiska förändringar i vår omvärld. Nu vet jag att Henrik Landerholm och jag ser de här säkerhetspolitiska förändringarna på litet olika sätt. Vi ser dem kanske med olika ideologiska glasögon. Men jag menar att den förändringen har skett och att det behövs en genomgripande analys på alla fronter inom försvarspolitiken. När det gäller frågan om det meningsfulla i att utreda någonting även om Miljöpartiet råkar vara ensamma om att driva det, kan jag möjligen återkomma om några år och på ett eller annat sätt hävda att det hade varit klokt. Man kan spara mycket pengar på sikt även om det kostar litet extra för statsmakterna att göra en sådan utredning. Man skulle slippa få den här ryckigheten och få en genomlysning som känns trovärdig. Det är också en viktig signal i samhället att vi gör trovärdiga utredningar som också är utredningar och inte teser som vi driver på olika sätt. Detta kan slutligen utmynna i en fråga till Henrik Landerholm. Kan den minsta gemensamma nämnaren för Moderaterna och Miljöpartiet efter den här debatten vara att vi är överens om att det danska systemet är intressant att titta på? Många av de danska totalförsvarspliktiga, eller vad deras motsvarighet heter, upplever att det har ett stort inslag av frihet samtidigt som det grundas på en form av plikt. Kan vi vara överens om att det kan vara intressant att förutsättningslöst analysera det?
Fru talman! Frågan om hur man ser på pliktrekryteringen är nog kopplad till en annan grundläggande försvarspolitisk fråga, nämligen den om hur man bedömer behovet av ett relativt stort militärt försvar. Där går det en rågång mellan Miljöpartiet och alla andra partier. Miljöpartiet har helt enkelt en helt annan syn på vilken storlek och utformning en eventuell militär försvarsorganisation skall ha. Att när man i grunden är motståndare till ett militärt försvar - och det upplever jag att många miljöpartister är - också ifrågasätta pliktrekryteringen är helt naturligt. Det påpekar Annika Nordgren också. Men när man under överskådlig framtid ser en försvarsorganisation, militär och civil, omfattande många hundratusen män och kvinnor, kan inte jag i min sinnebild se framför mig att en land med Sveriges stora yta och lilla befolkning skulle kunna grunda rekryteringen av tillräckligt många och tillräckligt bra medarbetare i det militära och civila försvaret på något annat än plikt. Därför känns det inte meningsfullt att utreda yrkesförsvar eller frivillighet. Det danska systemet grundas på plikt. Jag hoppas att den pliktutredning som nu är tillsatt kommer att beskåda detta system, inte minst genom studiebesök på plats. Det är min övertygelse att även om pliktsystemet skall verka i fortsättningen - och därom är jag övertygad - behövs det mer av morot, mer av meritvärdering, mer av kompensation, mer av information och mer av attraktion för att systemet skall fungera i längden och rekrytera tillräckligt många och tillräckligt bra medarbetare till det militära och civila försvaret.